Herr talman! De senaste åren ger många exempel på att regeringens näringspolitik har kört fast. Här är några sådana: 1. Arbetslösheten har varit mycket hög trots alltmer omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetstidsförkortningar. 2. Investeringsutvecklingen inom industrin har varit lägre än vad som behövts. Jag ber att få erinra om de jämförelser som Gunnar Helén nyss gjorde mellan långtidsutredningarnas prognoser och faktiskt utfall av investeringarna. 3. Tillväxten i ekonomin har varit låg eller nära obefintlig under de senaste två åren. 4. Lönsamheten har successivt gått ned i svenskt näringsliv. 5. Tillkomsten av nya företag — nyetableringar — har sjunkit kraftigt under andra hälften av 1960-talet. 6. Mindre och medelstora företag har fått en allt besvärligare tillvaro. 7. Antalet forskningstimmar inom industrin har minskat påtagligt. Svensk ekonomi befinner sig således vid en brytningspunkt där något radikalt måste hända. Den kraftiga strukturomvandling som näringslivet genomgått under efterkrigstiden har i många avseenden varit välfärdsskapande, men förutsättningen har hela tiden varit att det funnits nya eller expanderande företag som sugit upp friställd arbetskraft. Så är inte längre fallet. När dessutom den offentliga sektorn bromsats upp och inte heller kan erbjuda arbetstillfällen i den omfattning som efterfrågas blir arbetsmarknaden kärv och besvärlig på det sätt som vi upplevt i 1970-talets början. Det blir därför de kommande årens kanske viktigaste uppgift att återge svenskt näringsliv tilltro till framtiden och till möjligheterna till expansion och konkurrenskraft gentemot en påträngande omvärld. Men det förutsätter en omläggning av svensk näringspolitik. Statliga företag skulle, förklarade socialdemokratin under 1960-talet, bli något av näringspolitikens motorväg. En kraftigt utvidgad statlig företagssektor skulle bli ett effektivt medel för att, med statsrådet Wickmans ord, ge ”samhället möjlighet att lösa sysselsättningsoch utvecklingsproblem som vi i dag saknar resurser att lösa”. Men den här vägen har visat sig vara svår, ja nära nog omöjlig, att bygga ut, och det som byggts har blivit knaggligt och kantats av svårigheter. Visst kan statlig företagsamhet vara befogad och lämplig i vissa fall, men som princip bör gälla att statliga företag motiveras i varje särskilt fall och att man noga överväger om de mål som de skall främja inte bättre kan uppnås på annat sätt. En allmän expansion av den statliga företagssektorn utgör inget värde i sig. Nu finns det väl vissa tecken som tyder på att socialdemokraterna har ändrat inställning i näringslivsfrågorna. Låt mig erinra om den regionalpolitiska propositionen i höstas, där statsministern i avsnittet om marknadsekonomins förtjänster säger: ”Fortsatt produktivitetsökning inom industrin är också både nödvändig och önskvärd. Nödvändig, därför att vi för att bevara den välfärd vi uppnått är helt beroende av att våra företag kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Önskvärd, bl.a. därför att det inte finns någon annan väg att skaffa resurser till förbättringar och reformer inom olika samhällsområden. Industrialismen rymmer fortfarande stora möjligheter.” I årets finansplan understryker finansministern betydelsen av den ekonomiska tillväxten. Han säger: ”Det står alltså klart att fortsatt ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att uppnå övriga mål för den ekonomiska politiken — och att ekonomisk tillväxt därmed utgör ett medel att nå de allmänna välfärdsmålen. Endast en expanderande ekonomi kan skapa förutsättningar för full sysselsättning.” Men dessa välvilliga formuleringar får inte skymma det grundläggande felet i den socialdemokratiska näringspolitiken. Den bygger i hög grad på centraliseringstanken. Centrala organ skall i ökad utsträckning ta ansvar för beslut som gäller enskilda företag eller branscher. Dessa tankegångar återfinns i den näringspolitiska rapport som antagits av den socialdemokratiska partikongressen. Där understryks att samhällets planering måste utvecklas och att den måste innefatta överväganden av åtgärder i fråga om näringslivets utveckling. Dessa överväganden skall då givetvis samordnas med den offentliga sektorn. Man skall enligt rapporten lägga upp ett bredare informationsunderlag för de statliga organen så att avvägningar och prioriteringar mellan olika branscher kan göras när det gäller fördelningen av resurserna. På kort sikt skall man skapa, sägs det, en branschplanering och på längre sikt en övergripande näringspolitisk planering. Industrins investeringar skall där styras av samhället och i första hand ta sikte på de investeringar som är avgörande för den totala utvecklingen såväl branschmässigt som regionalt. Regeringen synes nu benägen att skärpa det centrala greppet om näringslivets utveckling. Nya steg tas från blandekonomin in i sammanblandningsekonomin, där politikerna bygger in sig själva i det system som de borde sköta utifrån. Förslaget om att ge AP-fonderna rätt till aktieköp måste ses i detta perspektiv. Den frågan kommenterade finansministern på den socialdemokratiska partikongressen i samband med att han med hänvisning till det kommande valet avvärjde ett förslag om banksocialisering. Han hänvisade där bl.a. till den näringspolitiska rapporten, där det talas om behovet av samlad överblick och gradvis starkare grepp över näringslivets utbyggnad. Ett citat kan belysa vad han avsåg: ”Nu står vi inför uppgiften att via fonderna skaffa samhället direkt inflytande i företaget.” Mot detta ställer vi från folkpartiet upp med en näringspolitik som bygger på en socialliberal ramhushållning. Den har uttryckts på följande sätt i det nyligen antagna partiprogrammet: ”Det marknadsekonomiska systemet främjar människans uppfinningsrikedom, fria initiativ och framåtsträvan. Det bygger på fri prisbildning, konkurrens och fritt konsumtionsval och ger goda möjligheter till decentralisering av ekonomiska beslut. Men detta uppnås inte automatiskt. Det marknadsekonomiska systemet har mekanismer som, om de fritt får verka, kan medföra privat maktkoncentration, hård exploatering av miljön och ekonomiska klyftor. Genom politiska beslut fastlägges hur marknadsekonomin skall fungera så att detta undvikes och viktiga välfärdsmål främjas. Dessa beslut gäller i första hand de ramar inom vilka företag och hushåll kan fatta självständiga beslut. Denna generella styrning av ekonomin måste kompletteras med insatser av selektivt slag.” Så långt programmet. Hur vill vi då från folkpartiet angripa de konkreta frågorna inom näringspolitiken med den principiella grundsyn som finns redovisad i partiprogrammet? Jag skall, herr talman, försöka i koncentrerad form ta upp några delproblem: 1. Tryggheten i arbetet och företagens lönsamhet. 3. Mindre och medelstora företags problem. Tryggheten i arbetet har ett direkt samband med företagens lönsamhet. Tyngden i devisen ”det måste löna sig att arbeta” för såväl löntagare som företag är obestridlig. Om lönsamheten minskar och samtidigt investeringarna ökar måste man givetvis finansiera dessa investeringar i ökad utsträckning med lånat kapital. Industrins långfristiga skulder har ökat markant. Därmed försämras soliditeten, dvs. förhållandet mellan eget och lånat kapital. Om soliditeten är dålig innebär det att företagen får svårare att stå emot konjunkturpåfrestningen. Kapitalmarknadsutredningen kommenterade helt nyligen de här problemen på följande sätt: ”Självfinansieringsgraden under 60-talet var väsentligt lägre än under 50-talet framför allt som en följd av sjunkande vinstoch sparandenivå inom företagssektorn.

En måttlig men varaktig förbättring av lönsamheten ter sig angelägen. Från den utgångspunkten beklagar vi regeringens åtgärd att fördubbla löneskatten. Med en förbättrad lönsamhet följer frågan om hur vinsten skall fördelas. Och visst är det en viktig fråga att diskutera. Folkpartiets allmänna inställning till inkomstutjämningen kan enklast sammanfattas som ett krav på en utjämning uppåt. Det innebär krav på en ekonomisk tillväxt som skapar resurser som på olika sätt kan komma de inkomstsvagaste och de socialt underprivilegierade grupperna till del. Åtgärder som ökar lönsamheten måste således förenas med insatser som innebär att förmögenhetstillväxten och dess avkastning inte förbehålles en begränsad krets kapitalägare. Både de som tillskjuter kapital och de som tillskjuter arbetskraft bör få andel i den förmögenhetstillväxt inom företagen som utgör resultatet av de gemensamma insatserna, Folkpartiet har därför länge förespråkat ett system där löntagarna på individuell basis får andel i företagens förmögenhetstillväxt. Det är uppenbart att system av det här slaget kan utformas på olika sätt, men till det får vi återkomma i annat sammanhang. Ett löntagarsparande skall ingå som ett naturligt led i en ny näringspolitik som syftar till snabbare framsteg och jämnare fördelning. Därtill kommer emellertid andra reformbehov i syfte att stärka företagens tillgång till såväl riskvilligt kapital som krediter. En förutsättning för att riskvilligt nytt aktiekapital skall kunna ställas till industrins förfogande är givetvis att det allmänna hushållssparandet hålls uppe. Under 1960-talet har det successivt sjunkit för att under 1970-talets början åter öka. Vi vet inte om den här sparandeökningen är ett resultat av att människor känner sig otrygga eller om den är ett tecken på en mera varaktig utveckling. Det vore av stort värde att få säkrare kunskap om bakgrunden till dessa svängningar liksom sparbeteendet över huvud taget. Vi beklagar därför att finansministern inte önskat biträda statistiska centralbyråns förslag om en stor sparandeundersökning. Vi menar att en sådan bör genomföras. Så några ord om de mindre och medelstora företagens situation. Professor Dick Ramström, som tillhör de mest kunniga på det här området, menar att vi går mot en utveckling där näringslivet kännetecknas av dels ett litet antal mycket stora företag, dels ett stort antal relativt små företagsenheter. De stora blir större, de små håller sin ställning medan de medelstora får allt svårare att klara sig. Denna trend talar för att det behövs krafttag och en koncentration på de mindre företagens problem. Redovisning över lönsamhet och företagsnedläggelser talar sitt tydliga språk liksom de uttalanden av delvis pessimistisk, delvis resignerad, delvis aggressiv art som görs av skilda företrädare för företagsamheten. Det är uttalanden som kan verka överdrivna men som speglar företagarnas oro. Det är befogat att, som professor Ramström gör, tala om ett slags företagens kris åtminstone på det psykologiska planet. Men ändå vet vi att de mindre företagen har företräden som gör att i varje fall vi i folkpartiet menar att de är oersättliga också i morgondagens samhälle. Det finns betydande smådriftsfördelar bl.a. genom dessa företags flexibilitet, mindre byråkratiska struktur samt i många avseenden gynnsamma miljöer för utveckling av produkter. De kan mer än de större koncentrera sig på udda efterfrågan och relativt snabbt kasta om kurs. Men problemen finns där. De små företagen har svårare att få krediter när marknaden kärvar. Är det kanske det som är en av förklaringarna till att antalet fusioner ökar kraftigt, främst vad det gäller de medelstora företagen? Fortfarande är generationsväxlingarna en ”kritisk ålder” i familjeföretagen, och fortfarande är de mindre företagen i stort behov av olika service. Det är en lång väg, kantad med många bekymmer, att förverkliga en bra produktidé till en vara som efterfrågas i butiken. Företagaren, som är specialist på att framställa produkten, behöver hjälp av en rad andra specialister med teknisk och merkantil utbildning. Vi satsar från folkpartiets sida på en regional bas för de här servicefunktionerna, Företagareföreningarna är den naturliga utgångspunkten enligt vår uppfattning. Vi påpekade redan i föregående års motion om regionala serviceorgan för mindre och medelstora företag att det är ”väsentligt att ge föreningarnas insatser en mer offensiv prägel genom att tillförsäkra dem resurser för uppsökande och förebyggande verksamhet bland företagare”. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av att undersökningar har visat att många företag som reellt är i stort behov av främmande tjänster utnyttjar företagareföreningarna i alltför liten utsträckning. Bakom detta otillfredsställande förhållande ligger naturligtvis psykologiska, geografiska och ekonomiska faktorer, t.ex. bristande kännedom om serviceutbudet, rädsla för att dra på sig ytterligare kostnader, långa avstånd osv. En utbyggd informationsverksamhet är därför nödvändig. Vi har till årets riksdag återkommit med motioner om de mindre och medelstora företagens problem, och i dem belyses bl.a. servicefunktionerna, produktutvecklingen och även kreditoch kapitalfrågor för den här gruppen av företag. Dessutom har ju till årets riksdag utlovats en proposition med anledning av vad delegationen för mindre och medelstora företag föreslagit om utökad företagsservice. Fler tillfällen kommer således att beredas att diskutera de mindre och medelstora företagens problem under vårriksdagen, och jag nöjer mig därför med dessa korta påpekanden. Herr talman! Jag har tillåtit mig att referera till vårt nya partiprogram i det här anförandet. Jag vill avslutningsvis peka på en bärande idé i det: det dubbla greppet. Med det menar vi att det går att förena kravet på ekonomisk tillväxt med krav på utjämning, medbestämmande och socialt ansvar — ja, att dessa båda krav rent av förutsätter varandra. Vi vill stimulera människor att ta initiativ och ansvar i näringsliv och samhälle. Och vi vill inte bara det utan också att en politik förs som gör att människorna finner det meningsfullt och lönsamt att engagera sig. Mot det ställer vi bestämda krav på företag för att tillgodose löntagarnas rättmätiga behov av insyn och medinflytande, men också ett socialt ansvarstagande för de anställda. Vi tror att vårt program visar hur vi principiellt vill angripa den här många gånger besvärliga avvägningen och också anger de praktiska framgångsvägarna.

Herr talman! Ett par gånger årligen bjuds folket i Sverige på stort skådespel av staten. Det är vid remissdebatterna. Då tävlar det etablerade systemets politiker om att skapa intrycket att de har olika uppfattningar. Denna uppkonstruerade oenighet brukar ta ett snabbt slut när det verkliga riksdagsarbetet börjar. I år slutar den snabbare än vanligt. På onsdagen och torsdagen uppför man den stora fäktningsscenen. På fredagen inbryter enighetens och kohandelns stora dag. Då skapar regeringen sin sedvanliga majoritet åt höger och driver igenom höjd bensinskatt för glesbygdspendlare och förortsbor. Då är enigheten tillbaka — enigheten om samma borgerliga politik. De borgerliga, som ständigt yrar om den ”socialistiska” majoriteten, bildar då majoritet med den dagen innan så nedgjorda regeringen. Och regeringen, som dagen innan sökt distansera sig från den föraktliga borgerligheten, sluter nu samma borgerlighet till sitt bröst, hellre än att ta kommunisternas förslag om skatt på börsomsättningen. Och vem var regering och vem var opposition när det gällde att höja momsen? Vad var regering och vad var opposition under hela den förskjutning i riktning mot flera indirekta skatter som pågått under många år? Vad var regering och vad var opposition när det gällt gåvor till de stora bolagen eller när det gällt att sänka den effektiva företagsbeskattningen från 50 till 35 procent? Man behöver bara angripa storfinansens högborg, de privata affärsbankerna och deras fusionspolitik, så har man på ett ögonblick provocerat fram enigheten och vakthållningen kring storkapitalets makt. Vaktstyrkan är alltid densamma: Sträng, Helén, Bohman. Och ingen kämpar mer energiskt på den socialdemokratiska partikongressen mot förslag om banknationlisering än just Sträng och Palme. Ingen inriktar sig så energiskt på att slå ned vänstern i sitt eget parti. Ingen är så angelägen att säkra SAP:s ledning åt partihögern. Segrar högern i SAP är det ingen tillfällighet. Den skärpta kapitalistiska krisen i världen skapar grunden för en allmän internationell reaktion. Det seglar upp allt fler politiker som vill tjäna sig fram på reaktionära fördomar. Det är inte bara Nixon som vill skära ner de offentliga utgifterna till förmån för industrin. Också här i landet skall bostadsbyggandet skäras ned och de kommunala investeringarna minskas, Och hittills har det inte gått att se skillnad på borgerliga och socialdemokratiska kommunalråd när det gällt att låta investeringsminskningen drabba barnstugeprojekten. Det råder på den punkten en rörande enighet i kvinnopolitiken. På ett annat, farligare område råder det också enighet kring en markerad högerkurs. Varje sjukt samhälle söker skyla över de verkliga problemen genom skenkampanjer, som vädjar till fördomar och ökar det byråkratiska trycket mot grupper som uppfattas som kritiker av det bestående. Det är en taktik som vi känner igen från Spiro Agnew och Ronald Reagan. Det är en taktik som invigdes med Bohmans stora lag-, ordningsoch moraltal i höstens remissdebatt och som skall bli ett av regeringens slagnummer i valkampanjen. Det är en anda som förkroppsligas i angreppen på den moderna kriminalpolitiska synen och på invandrargruppernas rättsställning, angrepp som redan förskaffat regeringens utredningsarbete på området det folkliga namnet ”batongutredningen”. Batongen blir tydligen enhetssymbolen på fyra partiers valaffischer i höst. Enigheten är här lika rörande som när det gäller att låta EEC bestämma reglerna för kapitalrörelser över Sveriges gränser eller när det rör Sveriges diplomatiska förbindelser med Saigonjuntan. Bakom den reaktionära trenden ligger behovet att skyla över det stora krisproblemet — arbetslösheten, undersysselsättningen, avfolkningen. Den inneboende krisen i det ekonomiska systemet, som nu drabbar allt fler människor, skall inte bara skylas över. Den skall också förnekas. I dag har regeringen presenterat statistiska informationer som går ut på att sysselsättningen har ökat sedan 1965 och att allt egentligen är gott och väl. Det finns flera anmärkningar att göra mot denna optimistiska bild. Den första invändningen är att regeringen inte ens själv förmår förneka, att utvecklingen 1970—1972 innebär en klar försämring. Enligt regeringens siffror har sysselsättningen stått stilla totalt sett 1970—1972. Inte heller kan regeringen förneka, att antalet arbetslösa mellan november 1970 och november 1972 ökat från ca 50 000 till drygt 100 000. Det betyder alltså obestridligen att sysselsättningsgraden minskat. Regeringens i dag presenterade totalsiffror döljer också det faktum, att antalet deltidare ökat och antalet heltidare minskat. Mätt i antal heltidsarbeten, dvs, i total efterfrågan på arbetskraft, har sysselsättningen minskat. Den andra invändningen är att regeringens tal för sysselsättningen inte stämmer överens med AKUs tal, sådana dessa publicerades vid de aktuella tillfällena. Talen har blivit justerade på ett sätt som förstorar den påstådda sysselsättningsökningen. Och vad mera är — regeringen skiljer inte heller här på deltidsarbetande och heltidsarbetande, Man kan givetvis teoretiskt sett uppvisa en fördubbling av totala sysselsättningen, om man t.ex. förvandlar alla heltidsarbeten till halvtidsarbeten. Det är något i den stilen som skett. 1965—1969 ökade antalet deltidsarbetande räknat i årsgenomsnitt med 125 000. De heltidsarbetande minskade med 58 000. Minskningen tar alltså helt ut ökningen i den totala sysselsättningen. Den tredje invändningen gäller påståendet i regeringens grafiska uppställning, att sysselsättningen mellan 1969 och 1970 ökat med 72 000 personer. Nu hör det till saken, att man vid dessa båda tidpunkter hade helt olika insamlingsoch uppräkningsmetoder för AKU-undersökningarna. Resultaten är inte jämförbara. Regeringens påstående är också tvivelaktigt, om man jämför sysselsättningstoppen i augusti 1969 med samma topp i augusti 1970 och får fram nästån exakt lika tal, dvs. ingen ökning alls. Den fjärde invändningen är att regeringens sysselsättningstal är hämtade från med växlande metoder utförda urvalsundersökningar på ganska smal basis. Folkräkningen, som ändå i princip omfattar alla människor, visar andra resultat. Enligt den har sysselsättningen minskat mellan 1965 och 1970, trots att folkräkningarna även innefattar alla deltidsarbetare med över 19 timmars veckoarbetstid och trots att definitionen med hänsyn till arbetstid varit något vidsträcktare 1970 än 1965. Den femte invändningen är att regeringens beräkningar inte tar hänsyn till att sysselsättningen också skall ses i förhållande till antalet människor i arbetsför ålder och antalet som efterfrågar arbete. Dels är regeringens tal i sig själva handplockade, dels bortser de från att antalet personer i arbetsför ålder betydligt ökat. Följden, som ingen kan förneka, har ju också mycket riktigt blivit avsevärt ökad arbetslöshet under hela tiden från 1965 till 1972. Den sjätte invändningen gäller att regeringen inte gärna kan jämföra AKU-undersökningar från år då man undersökt fyra punkter årligen med undersökningar där man undersökt tolv punkter årligen. Årsmedeltalet måste bli tvivelaktigt att jämföra, när man i det ena fallet har relativt många punkter från årets lågsäsong och i det andra fallet relativt många från årets högsäsong. En sak är under alla omständigheter obestridlig: arbetslösheten och undersysselsättningen har kraftigt ökat. När vi från vpk talar om undersysselsättning, menar vi självfallet inte något så löjligt som att offentlig verksamhet i allmänhet skulle vara improduktiv eller ett uttryck för maskerad arbetslöshet. Men obestridligen är det en maskerad arbetslöshet när man stoppar undan folk i omskolningsapparaten, låter deras antal öka, utbildar dem för yrken, där man vet att sysselsättningen inte ökar, och får allt svårare att infria deras hopp om ett jobb efter skolan. Det är maskerad arbetslöshet när man måste förtidspensionera folk, inte därför att de vill det, utan därför att ingen arbetsköpare längre vill ha dem. Det är maskerad arbetslöshet när nyutbildade över huvud taget inte kommer in på någon arbetsmarknad. Det är maskerad arbetslöshet när man måste fylla på allt fler människors inkomster med socialhjälp. Det är maskerad undersysselsättning, allt detta, som ledande politiker och byråkrater så cyniskt talar om som framtidens melodi, nämligen det arbetande folkets uppdelning i två segregerade kategorier — ett s.k. A-lag och ett s.k. B-lag. Och det är fördelningspolitiskt reaktionärt att låta storkapitalet slippa undan kostnaderna för B-lagets försörjning och i stället ta ut dem i form av höjd moms på både A-lagets och B-lagets livsmedel och i form av höjningar i den icke-progressiva kommunalskatten. Man låter A-laget — de vanliga jobbarna på den öppna marknaden — finansiera B-lagets försörjning, samtidigt som man ger större och större subventioner åt den part som hålls utanför kostnadsbelastningen: storkapitalet. Med nuvarande trend kommer den kapitalistiska krisen att leda till ökad undersysselsättning och ökad arbetslöshet. Lönepolitiskt, maktpolitiskt och fördelningspolitiskt är denna situation ett allvarligt hot mot den lönarbetande klassens hela ställning gentemot det maktägande storkapitalet. Enligt den proposition som socialdemokrater, moderater och folkpartister i huvudsak accepterade skall staten planera för en regional utveckling under 1970-talet, enligt vilken skogslänen skall vidkännas en utflyttningsförlust av ca 70 000 personer. Ingen i regeringskretsen och ingen inom de borgerliga partierna ser detta problem i ansiktet. Ingen vågar säga att klassificerandet av över halvmiljonen människor som ett arbetsmarknadsmässigt B-lag är en social cynism och en ekonomisk hänsynslöshet. Ingen bland de etablerade politikerna vill se tillväxtens och sysselsättningens problem i deras verkliga dimensioner och i det långa perspektivet. I hela socialdemokratin finns det bara en enda politiker som någonsin gjort det, och det är Hans Hagnell, som nyss talade här — men honom har regeringen gjort allt för att skjuta åt sidan och tiga ihjäl. Beroende på målsättningen kan givetvis framtidskalkyler ge olika resultat. Låt oss säga att kvinnorna i åldern 20—65 år skall ha 70 procent förvärvsintensitet i mitten av 1980-talet, att de arbetslösa skall in i produktionen, att de latent arbetslösa skall ut på arbetsmarknaden och att man skall följa upp denna utveckling, bl.a. på barntillsynsområdet. I så fall måste det finnas ca 4,5 miljoner arbetstillfällen omkring år 1985. Det är 900 000 fler än nu. En ambitiös målsättning när det gäller sänkt arbetstid kan reducera behovet, men det blir ändå fråga om ett nödvändigt nettotillskott på flera hundra tusen. Hur skall man lösa det problemet? Med fler reservarbeten? Med att sätta halva svenska folket i skyddade verkstäder, där arbetarna inte ens är fackligt organiserade? Genom att skicka en halv miljon på omskolning utan att veta vart de sedan skall ta vägen? Genom att låta dem dra på arbetslöshetsförsäkringen? Eller genom att skicka kvinnorna tillbaka till beredskapsarbete av det gamla obetalda slaget hemma i köket? Var och en förstår att något sådant är orimligt. Var och en som närmare vill skärskåda problemet inser att denna framtidens utmaning av den svenska lönarbetarklassen bara kan mötas med ett brett upplagt, ambitiöst, systematiskt program: Ett program där staten bygger upp industrier som kan komma till rätta med avfolkningen ute i regionerna. Ett program där de mest avancerade och framtidsbetonade branschernas expansionsförmåga genom statliga investeringsinitiativ maximalt utnyttjas. Ett program där krafttag tas för att hämta igen eftersläpningen inom den kollektiva transportsektorn. Ett program där de sociala och miljömässiga bristområdena systematiskt angrips dels för att skapa sysselsättning åt byggnadsarbetare, industriarbetare, humanister, socialarbetare och andra, dels för att ge standardbegreppet en annan, mer reell innebörd för folkets stora flertal än vad det får i en hushållning byggd på den primitiva vinstmaximeringsprincipen och de kommersiella värderingarna. Det går inte att bara beställa statliga basindustrier, säger finansministern. Nej, det är vi i vpk om någon medvetna om. Vi är medvetna om att ett sådant program inte kan åstadkommas av den regering som sitter och ännu mindre av ett borgerligt triumvirat. Ett sådant program ställer mycket snabbt en rad maktpolitiska frågor. Ett utvecklingsprogram i Sverige är oförenligt med den ständiga kapitalutförsel som svensk storfinans ägnar sig åt. Det är oförenligt med bankkapitalets koncentration till i stort sett två jättelika finanshus. Det är oförenligt med de fortskridande skattelättnaderna för de privata storföretagen. Det kräver i stället att man tar igen de subventioner som storfinansen sedan många år åtnjutit genom sänkningen av den effektiva företagsbeskattningen. Kort sagt — ett sådant program ställer snabbt hela det ekonomiska systemets maktstruktur och existens i stridslinjen. För den som inte vill ta den striden finns heller ingen lösning på det framtida sysselsättningsproblemet. Vi vet att socialdemokratins ledning inte vill ta den striden. Men vi vet att problemen nu drabbar så många att vpk:s kritik vinner genklang på allt fler håll, att fler och fler av socialdemokratins partifolk och sympatisörer otåligt kräver en offensiv i frågan. Den dag då denna insikt omfattar flertalet av lönarbetarklassen och då dess organisatoriska och maktpolitiska styrka är stark nog kommer man också att förpassa den privata kapitalmaktens samhälle till historien — och med det också det garnityr av etablerade politiker, som i budget efter budget gynnat storföretagen, försvarat bankfusionerna, applåderat avfolkningen och hånfullt kallat en halv miljon människor av landets befolkning för ett konstant B-lag.

Herr talman! Näringsoch sysselsättningsfrågorna har under en längre tid flitigt diskuterats. Genom den rationaliseringsprocess, som pågått inom skogsbruket, är det helt naturligt att detta berört skogslänen och i allra högsta grad Norrland. Skogsbruket är fortfarande en av våra viktigaste näringar. Vi norrlänningar har väl inget emot en rationalisering i sig själv; den är nödvändig med tanke på konkurrens från andra länder med samma näringsstruktur. Vad jag framför allt tänker på är den snabba förändring som skett inom skogsbruket och de mastodontliknande maskinernas framfart i våra skogar. Här har skogsarbetarnas förut hårda, svettdrypande arbete överförts till maskiner av olika slag, långa lastekipage, stora traktorer, processorer samt markberedningsaggregat av olika slag. Om man skall tro på skogsexperterna — och det måste man kanske göra — är detta en utveckling i rätt riktning. Med min kännedom om skogsarbete tror jag inte att skogsarbetarna vill återgå till det slitsamma arbete som tidigare förekom. Min uppgift här är inte att kritisera rationaliseringen. Det vore att hämma utvecklingen. Jag vill endast beröra några viktiga saker, som jag grubblat på den sista tiden. Jag frågar mig i första hand, om inte denna utveckling inom skogsbruket gått alltför fort. Har vi någon vetskap om hur den i framtiden kommer att påverka sysselsättningen och barrskogslandskapets ekologi m.m.? Man har uppdragit åt ett forskningsråd att fr.o.m. juni 1972 studera detta. Jämsides med rådets arbete pågår maskinernas ohämmade framfart i våra skogar. Det blir större och större hyggen och gallringsbestånden blir glesare. Genom experiment av olika slag har stora summor lagts ned. Lägger man sedan till vad det kostar att tillverka maskinerna, då är man uppe i stora summor, innan dessa tas i bruk. Sedan blir det skogsekonomernas sak att räkna ut hur man på bästa sätt skall kunna utnyttja maskinerna för att snabbt få igen nedlagt kapital. På den punkten delar jag ekonomernas inställning, men jag gör en reservation och vill understryka att det inte får ske på bekostnad av andra stora värden som har betydelse för kommande generationer. För att de stora maskinerna skall vara lönsamma för utkörning av virket från avverkningstrakten måste ett visst antal kubikmeter per hektar avverkas; man har nu ansett minst 50 kubikmeter vid gallringsuttagen. Ju flera kubikmeter, dess bättre lönsamhet. Experterna inom skogsbruket har redan börjat resonera om huruvida det kommer att löna sig att gallra skogen. Vid uppkomna självföryngringar kommer man kanske att röja så hårt att bestånden kan stå kvar till slutavverkningen. Detta beror på att stilleståndet för de dyrbara maskinerna kostar för mycket. Vid planteringar kommer plantorna att sättas så glest att gallring kanske blir överflödig. De stora hyggestrakterna är även en följd av användningen av maskiner inom skogsbruket. Därigenom skapas likåldriga skogsbestånd inom stora områden. Så kommer kanske skogen att skötas i flera generationer framåt. Hur kommer åldersfördelningen att se ut, om detta får fortsätta ohämmat? Maskinteknikens intåg i skogsbruket har förändrat och är på väg att helt förändra skogens skötsel liksom avverkningsmetoderna. Det är maskinexperterna och de som har kapitalet som styrt utvecklingen. Allt handlar om pengar. Skogsforskarna hinner inte med; det har vi redan fått bevis på. Kalhyggena, giftbesprutningarna och skogsgödslingen utreds först då människorna reagerar mot de nya metoderna. Avfolkning i skogsbygder angår inte skogsbolagen. Ansvaret för att ge bortrationaliserade skogsarbetare arbete får samhället ta på sig. Det borde förhålla sig tvärtom. En del skador i skogen kanske redan är så stora att det tar flera generationer att rätta till dem. För bara ett tiotal år sedan var gallringarna den viktigaste åtgärden för att höja skogens produktion och ge människorna sysselsättning. Nu kanske gallringsuttagen kommer att helt försvinna i stora delar av landet och sysselsättningen minska ännu mer. Flera blir utan arbete. För att skapa arbete har gallringsskogsbruket enligt min mening en stor uppgift att fylla. Det är inte lätt för en vanlig människa att hänga med. En annan viktig åtgärd för att skapa sysselsättning är de ännu eftersläpande återväxtinsatserna. Även andra aspekter kommer in i bilden. Hur reagerar de vilda djuren? Viktiga viltbiotoper raseras och det tar 30-40 år innan man kan räkna med något egentligt skogsbestånd på hyggesområdet. Jakten är en näring som tillför människan i samhället kapital och ger rekreation åt den enskilde. Jag anser att man kunde gå fram mer varsamt inom dessa viltområden. Man kunde lämna skog intill en tjärn eller sjö, intill ett bäckdrag eller en älv och inte bara sopa rent. Det skulle med all säkerhet höja vår viltstam och tillika trivseln i våra skogsmarker. Jag skall villigt erkänna att några skogsägare uppmärksammat detta och börjat lämna viltområden. Det är enbart glädjande. Men de är i dag alltför få som insett att så bör ske. Om vi nu gör misstag kan konsekvenserna av våra väldiga maskinella och kemiska resurser bli ödesdigra. Man bör gå mycket varsamt fram då det gäller viktiga näringsgrenar. De stora tekniska ingreppen kan helt förändra vår skogsnäring och våra sysselsättningsförhållanden. De omvälvningar som här påtalats borde ha föregåtts av forskning som kunde gett svar på en del viktiga frågor. Det borde i första hand ha ankommit på skogsbolagen och cheferna som tillsatts för att sköta våra skogar. Det är fel om man som en del gör anklagar regeringen för detta. Här måste en integrerad forskning komma till stånd. Det har påtalats att det är nödvändigt att utreda vilka relationer som råder mellan populationer av växter, djur och mikroorganismer inbördes. Det har även sagts att dessa relationer är så komplicerade att vår nuvarande kunskap endast är kvalitativ eller helt saknas. En myndighet har påpekat att ökade kunskaper är önskvärda om västsamhällenas reaktioner på nya tekniska moment inom skogsbruket såsom avverkningsoch föryngringsmetoder. Ja, herr talman, en intensiv forskning och utredning måste göras. Man måste få fram de tekniska framgångarnas inverkan dels på barrskogslandskapets ekologi, dels på sysselsättningen inom skogsbruket. Alla skogsägare, således både stora och små, borde bidraga till detta. Man får inte bara suga ut kapitalet från skogen och överlämna åt samhället att rätta till missgreppen. Ett stort ansvar måste i första hand läggas på dem som äger skogen och de myndigheter som handhar skötseln. Innan andra och nya metoder tas i bruk inom skogsbruket bör de undersökas noggrant. Till sist — och det är inte det minst viktiga — bör man även vara rädd om den arbetskraft som satsat på skogsyrket. Man bör inte upprepa de misstag skogsbolagen tidigare begått. Skogsarbetaren är inte ett redskap. Han har rätt att bli likställd med andra grupper i samhället. Detta gagnar inte enbart skogsarbetarna själva utan hela skogsnäringen och till sist det svenska samhället.

Herr talman! När vi i dag skall granska förutsättningarna för att världen både globalt och inom de enskilda nationerna skall kunna ta ett eller flera betydelsefulla steg mot ökad välfärd förefaller situationen vara mera hoppfull än när remissdebatten avhölls förra våren. Efter långa och svåra födslovåndor har omsider ett avtal om vapenvila i Vietnam undertecknats av de i detta fruktansvärda krig inblandade parterna. En definitiv vapnens tystnad synes ännu ett par dygn efter vapenstilleståndsavtalets undertecknande hänga på en ytterligt skör tråd, och stor risk föreligger för att kriget kan blossa upp igen. Det är dock att hoppas att vapenvilan till slut skall bli slutligt respekterad och måhända kan ett snabbt etablerande på plats av den internationella övervakningskommissionen bidra härtill. Här hemma har inte mycket förändrats sedan förra årets remissdebatt som kan ge anledning till några mera högljudda glädjerop, även om vi nu med en förnuftig ekonomisk politik torde ha fått förutsättningar att baxa upp den svenska välfärdsbussen ur det dike, i vilket en dogmatisk och prestigebunden politik tippat den. Konjunkturen både på de stora exportmarknaderna och här hemma förefaller att vara på uppåtgående, ett förhållande som normalt brukar verksamt minska arbetslösheten. Men gamla tecken står sig inte, och en del av förklaringen till att en konjunkturuppgång i vårt land i dag inte kan förväntas verksamt göra slut på undersysselsättningen ligger i regeringens dogmatiskt fastlåsta och därför felaktiga politik. Förutom den skandalösa utsvältningen av småföretagarna under åren 1969—1971, som framför allt tog sig uttryck i att dessa i vissa hänseenden helt enkelt utestängdes från kreditmarknaden med bl.a. förlamning av nyetableringsviljan som följd, tycks regeringen i fråga om den långsiktiga ekonomiska politiken haft endast en klar ambition, nämligen att hålla lönsamheten inom näringslivet på så låg nivå som möjligt. Förutom mer eller mindre dunkla marxistiska inflytelser på tankeoch viljelivet i riktning mot att varje tyglande av företagarnas ”profitbegär” är en vällovlig politisk insats av en socialdemokratisk regering torde huvudsyftet med strävandena att pressa ned näringslivets lönsamhet ha varit en tro på att detta skulle dämpa uppkommande överkonjunkturer och därav följande inflationstryck. En biverkan som man säkerligen också har räknat med har varit en strukturomvandling i näringslivet mot effektivare och därmed flera höglönebetalande företag. Pressen mot företagens lönsamhet har genomförts med generella medel såsom abnormt höga räntor, stopp för låneemissioner, prisstopp, löneskatter etc., och de kraftiga störningar i samhällsekonomin som man fått som följd härav har man sedan förgäves sökt eliminera med selektiva stimulanser av olika slag. Jag skall litet längre fram återkomma till detta. Jag sade nyss att konsekvensen av den förda politiken blivit en kraftig störning av samhällsekonomin, en störning vilkens allvarligaste yttring varit och är en stor och ihållande arbetslöshet. Nedpressningen av näringslivets lönsamhet fick icke de gynnsamma resultat man hoppats på utan motsatsen blev följden. Vad omdömesgillt folk förutspått blev verklighet. Den önskade strukturomvandlingen i näringslivet blev snabbare och mer dramatisk än väntat, varav följde en stor företagsnedläggning och utslagning av framför allt äldre arbetskraft. Den nedpressade lönsamheten i näringslivet förhindrade i sin tur en expansion av annars utvecklingsbara företag, vilka i stället för att suga upp den utslagna arbetskraften genom besparingsrationaliseringar sökte nedbringa sitt eget behov av arbetskraft. Den gradvis sänkta lönsamheten fick ytterligare den utomordentligt allvarliga konsekvensen framför allt på lång sikt att nyetableringen av företag och därmed nysysselsättningen inom näringslivet i samma takt började gå ned för att i dag i praktiken ha upphört. På grund härav har näringslivet som helhet undandragits nödvändiga effektivitetsvinster, vilket kommer att belasta vår samhällsekonomi under åratal framåt, därför att en kontinuerlig produktivitetsstegring förutsätter en helt annan och högre investeringsvolym än under senare år och därtill en livlig nyetablering av företag respektive utvidgning av förefintlig näringsverksamhet. Resultatet av hela denna tokiga politik — tokig därför att vi ännu inte lämnat marknadsekonomin och därför måste godta dess förutsättningar — har blivit att inte ens årets finansplan, denna regeringens gottpåse till folket, kan lova någon ”hård” nyårsklapp till samma folk i form av en klar förbättring av sysselsättningsläget. Av årets preliminära nationalbudget, presenterad i anslutning till finansplanen, framgår i stället att man har räknat med att industrisysselsättningen mätt i timmar även under 1973 kommer att minska, nämligen med 1 procentenhet. Den totala sysselsättningen beräknas enligt samma källa komma att gå ned med 0,8 procent. Dessa siffror vederlägger på ett dystert sätt alla glada förväntningar i finansplanen om att de goda tiderna nu verkligen stundar, senast under det kommande budgetåret. En oanfäktad iakttagare av de senaste årens samhällsekonomiska utveckling här i landet som även noterar nyssnämnda siffror måste sannolikt fråga sig om det icke blivit dags att övergå till en ny sorts, en helt annan ekonomisk politik. Han måste också fråga sig om någon sådan annorlunda politik föreslagits och närmare utvecklats. Svaret på den senare frågan är ja. Från vårt håll i centern, ja, från hela den icke-socialistiska oppositionens sida, har sedan lång tid tillbaka hävdats att de ensidiga selektiva stimulanserna i ekonomin måste få bli ett komplement till kraftfulla generella ekonomiska åtgärder. Det är desto väsentligare att trycka på vikten av ett snart användande av generella medel som regeringen nu av vissa yttringar att döma — av nödvändighet eller annat — synes vara på väg ur sin sterila nejsägarattityd till lönsamhetsförbättringar i näringslivet. Det får helt enkelt icke bli så att man ånyo sätter sin lit till selektiva stimulanser, men nu för att försöka förbättra den alltför dåliga lönsamheten hos våra företag. Om så sker kan redan nu förutspås att det hela kommer att sluta i ett fiasko. Selektiva stimulanser i detta sammanhang måste uppenbarligen utgå i form av subventioner till vissa utvalda företag och branscher. Valet av lämpliga företag måste göras av myndighetspersoner på byråkratisk väg, vilka varken nu eller någonsin haft erfarenheter av eller möjligheter till yrkesmässig, praktisk bedömning av olika företags produktionsmöjligheter. Som vanligt kommer de i sysselsättningssammanhang mest betydelsefulla företagen, nämligen de små, att lämnas utanför, eftersom det rimligtvis icke ens med en kraftig ökning av antalet byråkrater går att förhandla med ca 60 000 mindre företag om individuella subventioner. Detta i sin tur leder ofelbart till en accelererad koncentration inom näringslivet, vilket på längre sikt betyder stagnation. Generella insatser — naturligtvis kompletterade med vissa punktåtgärder — är därför nödvändiga därest man önskar förbättrad produktion och ökad sysselsättning, det senare möjligt inom relativt kort tid förutsatt att lämpliga åtgärder sättes in omgående. Generella åtgärder leder också till en stimulans av alla företag oberoende av bransch och geografisk belägenhet, vilket betyder ett decentraliserat näringsliv, något som i sin tur är en förutsättning för en regionalpolitisk balans. Ensidiga selektiva åtgärder leder till motsatsen, nämligen ett centraliserat och av toppbyråkrater styrt näringsliv, något som är främmande för vår marknadsekonomi och har sin förebild i statskapitalistiska system. Icke minst av ideologiska skäl avvisar vi från vårt håll sådana metoder för att komma till rätta med förlamningen inom näringslivet och den därav följande oacceptabla arbetslösheten. En nackdel med generella stimulanser och förbättringar av näringslivets lönsamhet är att en ojämnare förmögenhetsoch sannolikt även inkomstfördelning kan bli följden. Men som jag sökt visa i ett par debattartiklar i dagspressen och i en motion, kan sådana negativa och ovälkomna konsekvenser motverkas och elimineras genom ett lönsparande som konkretiseras i konvertibla obligationer enligt ett visst system som jag skall återkomma till. Det går alltså inte, herr talman, att försöka sitta samtidigt på två stolar vid valet av de samhällsekonomiska insatser och åtgärder som erfordras för att garantera och utveckla vårt folks välfärd. Det måste till slut bli ett val. Antingen bekänner man sig till ett statskapitalistiskt systems principer, av vilka en bärande sådan är ett eliminerande av lönsamhetsbegreppet till förmån för ett genombyråkratiserat tvångssystem, där statstjänstemän bestämmer och fastställer kvoter av tallöst slag, kvoter för produktionens storlek, kvoter för råvaruinköp respektive lagerstorlek, kvoter för försäljningsvolym, för lönevolymens utveckling etc. etc. Eller också bestämmer man sig för en marknadsekonomi i den moderna blandekonomiska tappning som säkerligen majoriteten av vårt folk funnit bäst förenlig med kraven på personlig frihet och utveckling mot ökad jämlikhet. I det senare fallet måste man medge näringslivet både skälig rörelsefrihet och tillräcklig lönsamhet för att företagen skall få medel över till en kontinuerlig förnyelse och effektivisering av maskiner och annan utrustning, medel för risksatsning på utveckling och marknadsföring av nya produkter samt medel för både nyanställning av personal i nya verksamhetsgrenar och kontinuerlig förbättring av redan anställdas löneoch arbetsstandard. Den i högsta grad skäliga lönsamhet som erfordras för att garantera dessa minimikrav bygges sannerligen icke upp med abnormt höga räntor, löneskatter som gång på gång höjs och ibland fördubblas samt återkommande prisstopp, för att nu nämna de hårdaste vapnen som regeringen använt mot lönsamheten inom näringslivet och som kraftigast drabbat den grupp som svarar för inemot 60 procent av industrisysselsättningen här i landet, nämligen de mindre och medelstora företagen. Från centerns sida har vi gång på gång påpekat det tokiga i den förda politiken och förordat andra åtgärder, främst av generellt slag. I dag framstår våra varningar som helt realistiska, även om det knappast kan vara dystrare än att bli sannspådd i fråga om en stor och deprimerande arbetslöshet. I vårt näringspolitiska program, presenterat i en partimotion, försöker vi ange de medel som erfordras för att häva den nuvarande stagnationen på längre sikt och få till stånd en harmonisk utveckling för såväl näringsliv och samhälle som de enskilda människorna. Jag får närmare återkomma till detta program, när motionen längre fram skall behandlas här i riksdagen. På kort sikt, men även med blicken höjd till ett längre perspektiv, är dagens viktigaste uppgift för politiken att lyfta bort den döda hand som arbetslösheten lagt över vårt samhälle. Och härvid måste ansträngningarna koncentreras på den s.k. strukturarbetslösheten, som delvis uppkommit genom en felaktig regeringspolitik och varom jag tidigare talat. Det går inte att i det oändliga bara helt trankilt anvisa fler och fler miljarder till arbetsmarknadsverket och sedan förlita sig på att verkets alla satsningar på bl.a. beredskapsarbeten skall klara den permanenta krisen. Vad vårt samhälle behöver är icke i första hand beredskapsarbeten utan nya sysselsättningar, föranledda av nyetablerad näringsverksamhet inom handel, industri och servicenäringar, och utökade aktiviteter inom samma näringar. Inom dessa näringsgrenar finns inemot 100 000 företag, och om dessa skulle kunna stimuleras till och ges möjligheter att nyanställa en enda människa per företag, skulle centerns paroll om 100 000 nya jobb snabbt kunna konkretiseras. Jag sade, herr talman, ”stimuleras till” och ”ges möjligheter till”. Dessa ord är centrala begrepp i den nya politik som centern inbjuder till och som syftar till att lyfta landet ur strukturarbetslöshetens gastkramning. En satsning av den storleksordning som vi föreslår och som också innebär en djärv ytterligare underbalansering av budgeten kommer att bli en injektion i näringslivet av materiellt slag men också av utomordentligt viktigt psykologiskt slag. Företagare och företag kommer nämligen åter att känna att statsmakterna tror på dem efter gråa år av missmod och främlingskap. Detta skapar ”hoppfull håg och fantasi”, krafter av omätbart värde för såväl näringsliv och samhälle som alla anställda. Låt oss alla hjälpa till att förverkliga parollen om 100 000 nya jobb! En stimulansåtgärd som kan sättas in omgående och som dessutom kan betraktas som en jämlikhetssatsning på de svaga företagen — oftast de små — är införandet av investeringsbidrag, som krävts från vårt håll. Flertalet av företagen, som ännu icke hämtat sig från regeringens kreditstrypgrepp 1969—1971, kan icke uppvisa några vinster att göra nu tillåtna investeringsavdrag på. Dessa måste få samma chans att öka sin styrka som de vinstgivande företagen och genom investeringar i nysysselsättning bidra till att avskaffa strukturarbetslösheten. Till slut, herr talman, bara några ord om möjligheterna att neutralisera några icke önskade följder av marknadsekonomins sätt att verka. Höjes lönsamhetsgraden i ett blandekonomiskt näringsliv blir följden utöver större verkningsförmåga hos företagen bl.a. den att en handfull mycket förmögna människor blir ännu förmögnare. Men som jag sagt i ett annat sammanhang: det skall till en ovanligt perverterad rättviselidelse för att förmena hundratusentals arbetslösa människor arbete därför att ett fåtal rika familjer samtidigt får sin rikedom ökad. Den här beskrivna oönskade effekten kan begränsas och elimineras med två metoder, som bör sättas in parallellt. Den ena heter skärpt förmögenhetsbeskattning och den andra lönesparande genom utbytbara obligationer. Den senare metoden kan konkretisera ett grundläggande rättviseoch jämlikhetskrav: att löntagarna blir delaktiga av den förmögenhetsökning som gradvis sker inom näringslivet, speciellt om dettas allmänna lönsamhet höjs genom olika åtgärder. Systemet med utbytbara obligationer som kompensation för sparad lön, som jag närmare beskrivit i en motion, har stora fördelar. Det förutsätter som stimulans rejäla skatteförmåner, framför allt på marginalskatten, och skall gälla generellt. Systemet betyder att alla löntagare, oavsett anställning i offentlig eller enskild tjänst, kan utnyttja detta lönsparande, och det har framför allt den förtjänsten att ingen blir bunden till det företag där han för tillfället arbetar för att kunna tillgodogöra sig de sparade medlen. Obligationerna skall vara utbytbara, dvs. kunna utbytas mot aktier vid lämpligt tillfälle, antingen i det företag där man för tillfället arbetar eller i annat. Detta system som samtidigt tillför näringslivet stora och alltmera välbehövliga kapitalresurser har den allt övervägande fördelen att det ger löntagarna frihet att själva individuellt och familjevis bestämma över sina sparade slantar i stället för att detta sker genom anonyma toppbyråkrater, som mer eller mindre suveränt dirigerar en jättelik branschfond eller liknande, vilken påstås betyda att löntagarna genom sina pengar får ökat inflytande. Herr talman! Syftet med det av mig skisserade systemet är främst att göra löntagarna delaktiga av näringslivets kontinuerliga förmögenhetsökning och som bieffekt härav ge dem ökat inflytande i näringslivet. Det ökade inflytande på beslutsfattandet inom företagen, som vi sammanfattningsvis kallar företagsdemokrati, får mer handgripligt lösas med andra metoder, och goda uppslag saknas inte. De närmare detaljerna i systemet lönsparande via utbytbara obligationer ber jag, herr talman, att få återkomma till när min motion behandlas här i riksdagen.

Herr talman! Det har gått drygt ett kvarts sekel sedan det andra världskriget slutade, och nu är situationen för vårt land avsevärt sämre än den var vid krigsslutet. Då stod Sverige starkt och oskadat, medan de andra länderna i Europa delvis låg i ruiner. Vårt land intog en avundad ställning och vår framtid syntes ljus och förhoppningsfull. Vi skulle enligt den socialistiska terminologin få en ”skördetid”. Så skedde väl även, men tyvärr glömde våra styrande bort en viktig faktor — kanske den allra viktigaste — nämligen den ekonomiska. Man kan bolla med ord och meningar, ibland kan man lyckas göra svart till vitt, men man kan aldrig trolla bort effekterna av vidtagna åtgärder. De ekonomiska lagarna är obevekliga — vad man möjligen kan göra är att dölja eller förskjuta effekterna. Men eftersom vårt land haft en stor ”dold reserv” i fråga om arbetskapacitet och tillika kvalificerat tekniskt kunnande har våra makthavande kunnat se våra produktionstillgångar ständigt öka. I den ökningen har även högkonjunkturen spelat en stor roll. Så länge som vår tillväxttakt var god och industrins rationaliseringsprocess medgav ökad prestationsförmåga fick kritikerna av den förda politiken föga framgång. Man ville inte lyssna på varningar, särskilt inte därför att man under så många år vant sig vid att ha det bra. Men under 1960-talets senare del kom en konjunkturomsvängning, och då började verkningarna i den svenska ekonomin att bli kännbara. Vi hade successivt tvingats tära på våra tidigare så goda reserver, och därför stod vi nu utan effektiva motvapen, vilka så väl hade behövts. Följden blev att tillväxttakten sjönk ned mot noll och arbetslöshetssiffrorna steg. Vi kan samtidigt konstatera att utvecklingstakten i Sverige var avsevärt sämre än i andra länder i Europa, vilka på ett bättre sätt tillvaratagit sina möjligheter till uppbyggnad och stabilisering. Den ekonomiska stagnationen har förutom arbetslöshet medfört minskade inkomster för de enskilda hushållen och en ökad oro inför framtiden. Detta har i sin tur tagit sig uttryck i bl.a. en minskad konsumtionsvilja. För stat och kommun innebär varje procents minskning i den ekonomiska utvecklingen miljardförluster. Som ett belysande exempel kan nämnas att om Sverige hade haft samma ekonomiska utveckling som genomsnittet inom EEC, hade stat och kommun haft ytterligare 2,5 miljarder kronor till förfogande för att satsa exempelvis på olika sektorer av det svenska samhället — och detta utan att behöva tillgripa några skattehöjningar. Det är därför inte någon överdrift att påstå att socialdemokraterna har misskött vår ekonomiska politik. Förutom att staten fått minskade inkomster har regeringen tvingats satsa ca 7 miljarder kronor på sysselsättningsfrämjande åtgärder, vilka dock endast tillfälligt kan förbättra arbetslöshetssituationen för de enskilda som drabbats, medan oron och otryggheten består. Moderata samlingspartiets recept mot detta är bl.a. en aktiv skattepolitik. Vi anser att det måste vara slut på de ständiga skattehöjningarna. Stat och kommun måste visa samma sparsamhet med medel som exempelvis barnfamiljerna tvingas göra. Vi måste ge resursskapande skattesänkningar till löntagare och näringsliv. Sådana skattesänkningar ser vi inte endast som ett verkningsfullt medel att få i gång den ekonomiska välståndsutvecklingen i landet utan också som ett socialt anständighetskrav. Inom näringslivet är företagsbeskattningen utformad som en vinstbeskattning. Därför kan lönsamheten anses utgöra ett mått på företagens förmåga att betala skatt. Men en god lönsamhet betyder — förutom ökade inkomster för stat och kommun — ökade möjligheter att bereda de anställda trygghet. Denna form av trygghet kan inte ersättas av någon annan åtgärd, vare sig den vidtas genom lagstiftning eller avtalsvägen. Under den konjunktursvacka som vi nu upplever har statsmakterna försökt stimulera företagen till ytterligare sysselsättningsskapande investeringar genom skattelättnader i form av investeringsbidrag. Men paradoxalt nog försvårar och fördyrar man samtidigt möjligheterna till nyanställning genom att införa löneskatten, som av de flesta arbetsgivare anses som en ren straffbeskattning på arbetskraften. Därmed får den också den effekten att den bidrar till ökad arbetslöshet. Därför yrkar moderata samlingspartiet att arbetsgivaravgiften skall tas bort — om inte på en gång så dock successivt under de närmaste åren. Vi har den uppfattningen att ett starkt differentierat och lönsamt näringsliv måste finnas för att resurserna skall kunna ökas. Därigenom skapas möjligheter att bedriva en sådan aktiv reformpolitik som alla partier i stort sett är eniga om. Men vi uppnår samtidigt den effekten att när tillväxten blir bättre och skatteunderlaget växer minskas behovet av hjälpåtgärder. Detta faktum är tyvärr ganska förbisett av många. Stimulansen att arbeta och själv förtjäna sitt uppehälle utan att behöva ligga samhället till last har länge varit förhärskande i vårt land och är en av orsakerna till att Sverige har uppnått en så stark ställning i världen. Men på grund av politiska beslut och den allmänna fördyringen som medfört ett högt kostnadsläge exempelvis för skatter och hyror och på grund av att svårigheterna att få arbete har ökat har allt fler kommit i den situationen att de inte kan försörja sig själva. Olägenheterna med vårt nuvarande skattesystem har alltmer kommit i dagen. Moderata samlingspartiet — och tidigare högerpartiet — har ofta varnat för att det skulle gå som det gjort, men vi har tyvärr inte fått gehör för våra synpunkter. När socialdemokratin vann 1970 års val berodde det i hög grad på löftet att två tredjedelar av svenska folket skulle få en skattelindring genom en reform som skulle träda i kraft den 1 januari 1971. Moderata samlingspartiet påstod att löftet var felaktigt. Vi har nu fått rätt, men då avslogs våra krav på en revidering av skattereformen och på att en förutsättningslös skatteutredning skulle tillsättas. I det läget tillsatte vi inom partiet en egen skatteutredning som blev klar våren 1972. Där konstaterades att de största olägenheterna med det nuvarande systemet var dels de höga skatterna på inkomstökningar, dels den ringa hänsynen till inkomsttagares förmåga att betala skatt. Därför föreslog vår utredning bl.a. följande: Ingen vanlig inkomsttagare skulle behöva betala mer än 45 procents marginalskatt på en inkomsthöjning. Barnfamiljernas skattesituation borde särskilt beaktas. Riksdagen borde omgående tillsätta en offentlig besparingsutredning. Redan hösten 1972 fann tydligen regeringen att folkopinionen mot skattesystemet var stor med påföljd att vårt krav på en parlamentarisk utredning bifölls. Tyvärr blev den inte helt förutsättningslös, varför såväl kravet på indexreglering som önskemålet om en verklig lindring för löntagarna inte kom att återfinnas i direktiven. Samtidigt som skatteutredningen tillsattes kom regeringen även till klarhet om att dess senaste skattereform var misslyckad, och därför lade den våren 1972 fram ett nytt förslag, som skulle finansieras genom en höjning av momsen. En enad borgerlighet gick emot det förslaget, och när samtidigt vpk inte ville vara med blev det oro inom regeringspartiet, som genom att det ensamt hade en minoritetsställning inte kunde genomdriva sitt förslag. Så småningom tog regeringen tillbaka sitt förslag och anslöt sig i stället till en vpk-motion om en höjning av arbetsgivaravgiften från 2 till 4 procent. Att de borgerliga partierna skulle gå emot det förslaget var självklart, men regeringen lyckades rädda ansiktet. Förslaget gick igenom i riksdagen. och nu har vi fått en ny ”reform” och en fördubbling av löneskatten från nyåret. I förra årets sista månad — lagom före jul — gick socialdemokraterna ut med en stor kampanj, där man i annonser talade om, att ”så här mycket högre skatt ville moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet att du skulle betala från 1 januari”, och så fanns en tabell med olika inkomstlägen och belopp i kronor. Med tanke på de många skattesänkningsförslag som moderata samlingspartiet lagt fram under de gångna åren är annonsen minst sagt vilseledande. Men — förutom att socialdemokraterna velat: freda sitt dåliga samvete — har väl just detta varit anledningen till annonskampanjen. de effekter som åsyftats med 1970 års skattereform för årsinkomster upp till ca 35 000 kronor skulle kunna anses återvunna genom förslaget. Men i årets partimotion — avsnittet En ny skattepolitik — har moderata samlingspartiet visat att så inte blir fallet. Inte en enda inkomsttagare har fått full kompensation för skattehöjningarna under 1971 och 1972. Och då har ändå inte hänsyn tagits till att vi hade ca 12 procents inflation under denna tid. Hade vi gjort det, så hade resultatet blivit än mera negativt för skattebetalarna, vare sig de råkar vara gifta eller ogifta. Men den senaste ”skattereformen” följer mönstret från tidigare och kan sägas vara en typisk skattereform, modell socialdemokratisk. Man ger en liten lindring med ena handen och ser samtidigt till, att man får tillbaka så mycket mera i den andra. Vi får säkerligen anledning att återkomma härtill vid behandlingen av vår motion såväl i utskottet som här i riksdagens plenisal.

Herr talman! Under de sista månaderna 1972 tillkännagavs beslut om nedläggningar av fem sulfitfabriker: Kramfors, Mackmyra, Slottsbron, Fagervik och Svartvik. Fabrikerna svarar sammanlagt för ca 25 procent av produktionen av sulfitmassa för avsalu och har i dag ungefär 1 000 anställda. Med tanke på fabrikernas läge och ålderssammansättningen hos de anställda vet vi av erfarenhet att merparten av dessa inte får något nytt arbete. Det här är ingen ny företeelse. Alltsedan världsmarknaden för massa och papper kom ur balans vid mitten av 1960-talet har fabriksnedläggningarna duggat tätt i de redan tidigare av arbetslöshet drabbade skogslänen. Tusentals människor har genom nedläggningarna ställts utan arbete. Och ännu fler har rationaliserats bort i skogsbruket. Men nedläggningarna drabbar inte bara de anställda hårt. Även kommunerna, ja, ibland hela regioner i skogslänen, får stora svårigheter att leva vidare därför att näringslivet är ensidigt och den nedlagda fabriken oftast har varit den största och ibland den enda arbetsplatsen på respektive ort. Ett slående exempel på hur kommuner drabbas av dessa okontrollerade och krasst företagsekonomiska nedläggningar inom massaoch pappersindustrin är Ådalen. Efter SCA:s nedläggning av Kramfors Sulfitfabrik i juni i år har SCA under den senaste åttaårsperioden lagt ned sex arbetsplatser och ställt över 900 människor utan arbete i Ådalen. SCA har därigenom helt utblottat bygden på sysselsättningstillfällen, och detta har kunnat ske utan kostnad för företaget, som ytterligare försämrat läget för Ådalen genom att åren 1965—1967 tvinga kommun och stat att satsa ca 125 miljoner kronor som förberedelse till ett pappersbruk, vilket skulle uppföras i Kramfors. Dessutom fördröjdes och förhindrades en annan cellulosaindustris planering med bl.a. motiveringen att det fanns otillräckligt med råvara. Den industrin ligger också inom Ådalsområdet och har i dag fullföljt en del av sin planering. Utan hänsyn till dessa investeringar och planer ändrade SCA sin planering och uppförde i stället en wellpappfabrik i Järfälla. I dag saknas det möjligheter för samhället att tvinga de privata företagen att lämna ersättning för samhällsekonomiska förluster vid nedläggningar eller att tvinga företagen att skaffa ersättningsindustri till den drabbade orten. Men menar vi allvar med parollen ”arbete åt alla” kan detta i fortsättningen inte accepteras och framför allt inte i skogslänen. Det räcker inte med näringspolitiska mål. Det måste också finnas styrmedel. Den situationen föreligger tyvärr inte i dag. Men regering och samhälle måste ändå med alla till buds stående medel skapa nya och bestående arbetstillfällen för att trygga sysselsättningen på de orter som drabbas av nedläggningarna. Jag menar därmed inte att driften vid nämnda enheter skall upprätthållas med statliga bidrag. Tvärtom inser jag nödvändigheten av en fortgående strukturomvandling inom skogsindustrin, bl.a. mot bakgrund av den ofördelaktiga struktur svensk massaoch pappersindustri har i förhållande till industrierna i konkurrentländerna. Men jag ställer mig starkt kritisk till den snabba och okontrollerade strukturomvandling som nu sker genom den mycket kraftiga expansionen av massaoch pappersindustrin i södra Sverige. Där planerar företagen att fram till 1980 öka massaproduktionen med ca 2 miljoner ton — det är 25 procent av landets totala kapacitet i dag — och pappersproduktionen med 1 miljon ton. Hur påverkas då övriga massafabriker av denna planerade utbyggnad i södra Sverige? Jo, tillåts denna snabba utbyggnad kommer inte bara de norrländska massafabrikerna, utan också fabriker i Götaälvdalen, Vänerområdet och Östergötland, som i dag är beroende av virkestillförsel från södra Sverige — landets enda överskottsområde — att i snabb takt slås ut på grund av virkesbrist. Redan nu förbrukas nämligen så stor del av tillgänglig avverkningsvolym att varje ytterligare utbyggnad av virkesförbrukande industri i södra Sverige inverkar negativt på redan befintliga massafabrikers möjligheter att fortleva. Detta är en orimlig privatkapitalistisk näringspolitik som samhället helt enkelt inte kan acceptera. Enligt min mening måste därför, genom statligt ingripande, den planerade skogsindustriella utbyggnaden i södra Sverige bromsas tills en total samordning av strukturomvandlingen inom skogsindustrin kan ske. Det är viktigare att trygga sysselsättningen i befintliga skogsindustrier än att bygga nya, stora och dyra enheter om vilkas lönsamhet det dessutom råder starkt tvivel. Framför allt är det, enligt min mening, ett vitalt samhällsintresse med tanke på sysselsättningen i Norrland att den befintliga skogsindustrin där tillförsäkras inte bara nuvarande utan också ökad virkestillförsel från överskottsområdet i södra Sverige så att en expansion kan tillåtas. Detta är så mycket naturligare som den skogsindustriella sysselsättningen spelar stor roll i Norrland men — bortsett från vissa regioner — obetydlig roll i södra Sverige. Om jag tar ett exempel från mitt eget län, Västernorrlands län, där vi har en stor del av den svenska skogsindustriproduktionen och tre av de nu beslutade sulfitfabriksnedläggningarna, så fordras det i dag ca 6 000 nya arbetstillfällen för att vi skall komma upp i riksgenomsnittet av antalet sysselsatta. Länets lägsta sysselsättningsgrad har Örnsköldsvik, och hela länet uppvisar en undersysselsättning. T. o. m. Sundsvallsområ det, som utgör ett expansivt område, har drabbats av en viss undersysselsättning. Ådalsområdets sysselsättningsproblem är ju alltför välkända för att jag här skall behöva specificera dem.

Vid sidan av de mycket betydande sysselsättningseffekter en sådan politik skulle få är också från miljösynpunkt Norrland klart att föredra som massaproducent framför södra Sverige. Den lägre privatekonomiska lönsamhet som eventuellt skulle bli följden är marginell i jämförelse med de samhällsekonomiska vinsterna.
Herr talman! Om en kommun avser att införa någon form av garanterad minimiinkomst — sociallön — finns det väl bara ett sätt att bestämma denna inkomsts storlek för de enskilda familjerna. Man fastställer ett belopp som bottengaranti. Detta måste rimligtvis vara detsamma var en familj än bor i kommunen. För familjer som har extra höga kostnader, beroende på faktorer som ligger utanför familjens egen kontroll — t.ex. hög hyra, många barn, sjukdom, dyra resor — måste det sedan utgå tillägg som svarar mot dessa merkostnader. Kommuner som infört något slags sociallön torde också ha gått till väga på detta sätt. Ingen har väl kunnat tänka sig att dela in kommunen i distrikt och sedan i förväg bestämma att den garanterade minimiinkomsten skall vara starkt differentierad mellan distrikten utan större hänsyn till de enskilda familjernas kostnadssituation. Om någon hade framfört ett sådant förslag skulle det genast ha förkastats som otänkbart att genomföra. Men när det gäller — förlåt nu uttrycket; det används naturligtvis bara i denna jämförelse — s.k. ”sociallön” för kommunerna är vi på väg mot ett sådant system. Vi har nämligen i vårt land sedan mitten av 1960-talet haft ett system som syftar till att skapa större jämlikhet mellan kommunerna när det gäller deras skatteinkomster. Kommuner som har en låg egen skattekraft, dvs. få skattekronor per invånare, arbetar under svåra ekonomiska förhållanden och kan inte ge sina invånare samma standard som kommuner med hög egen skattekraft. Genom skatteutjämningssystemet får dock kommuner med låg skattekraft tillskott av staten, så att man når upp till en i förväg garanterad skattekraft. Skatteutjämningssystemet är av utomordentligt stor betydelse för de enskilda kommunerna och måste just därför utformas så att det någorlunda tillfredsställer krav på rättvisa. En statlig utredning — skatteutjämningsrevisionen — lade sommaren 1972 fram förslag till ett reviderat skatteutjämningssystem. Regeringen har i propositionen 111 år 1972 om regionalpolitiken meddelat att man till 1973 års vårriksdag kommer att lägga fram en proposition i frågan ”på grundval av skatteutjämningsrevisionens förslag”. Den beräknas bli Tyvärr måste det konstateras att revisionens förslag är mindre väl genomtänkt. Man har inte på det sätt som varit naturligt föreslagit att alla fattiga kommuner, var de än är belägna i landet, tillförsäkras en och samma bottengaranti när det gäller skattekraft och sedan extra tillägg för de merkostnader de har på grund av faktorer utanför deras egen kontroll. I stället har man skapat 9 garantiklasser och därefter placerat in landets alla 270 kommuner i någon av dessa klasser. Alla kommuner i t.ex. Skåne och Halland skall, oavsett struktur och kostnadsläge, placeras i lägsta klassen och garanteras 90 procent av den genomsnittliga skattekraften i riket. Alla kommuner i Östergötland och nästan alla i Sörmland skall ha 95 procent. Norrlandskommunerna skall ha betydligt högre garantier, i vissa fall ända upp till 130 procent. Efter mer eller mindre ”allmänna bedömningar” — det är revisionens egna ord — har landets kommuner klassats av revisionen. Om man känner till att fem procentenheter mer eller mindre i garanti motsvarar en utdebitering på ca 90 öre framstår revisionens förslag som utomordentligt allvarligt. Ännu värre blir det när man finner att många av kommunerna i den lägsta garantiklassen har ett mycket ogynnsamt kostnadsläge, medan samtidigt många kommuner med en föreslagen hög garanterad skattekraft arbetar under betydligt gynnsammare förhållanden. Som exempel vill jag nämna de folkpensionärstyngda skånekommunerna Tomelilla, Sjöbo och Hörby, som skall ha en garanti på 90 procent, medan vad gäller åldersstrukturen betydligt mer gynnade kommuner har garantier på 110—130 procent. Det är givetvis omöjligt att konstruera ett skatteutjämningssystem som av alla uppfattas som rättvist, men det går att göra ett system som så långt möjligt uppfyller rimliga krav på rättvisa. Då måste man förfara på ungefär samma sätt som när man konstruerar ett sociallönesystem i en kommun. Först fastställes för alla kommuner, var de än är belägna i riket, en bottengaranti. Sedan utgår tillägg för sådana merkostnader som ligger utanför kommunens egen kontroll. Detta är den enda vägen för att undvika orättvisa övereller underkompensationer. Det går också att nöjaktigt konstruera ett system där man differentierar de garanterade skattekrafterna med utgångspunkt i merkostnader utanför den enskilda kommunens egen kontroll. Från Skåne, Halland och Blekinge, som har fått en enligt vår mening felaktig behandling av revisionen, har länsavdelningarna i remissvaren inte nöjt sig med att klaga, utan de har också utarbetat konstruktiva förslag och anvisat metoder för beräkning av objektiva merkostnader. Finns bara viljan, torde man med utgångspunkt härifrån kunna konstruera ett system som undanröjer alla möjligheter till godtycke. Herr talman! Representanter för de sydligaste länen bereddes i december 1972 tillfälle att uppvakta finansdepartementet i denna fråga och framförde då de synpunkter och alternativa förslag som länsavdelningarna lagt fram. Den 25 januari hade finansminister Gunnar Sträng givit representanter för länsavdelningarna i K-, L-, M och N-län tillfälle att framföra sin kritik av betänkandet och anföra såväl principiella synpunkter på hur ett mera rättvist skatteutjämningssystem bör vara utformat som konkreta förslag till konstruktion av ett sådant system. Jag vill inte alls förneka att finansministern visar förståelse för Sydsveriges synpunkter, och vi hyser därför hopp om att vårt förslag kommer att bli mycket seriöst behandlat i departementet. Vi utgår då ifrån att speciellt åldersstrukturen kommer att beaktas. I en normalkommun är särkostnaderna för åldersgrupperna 0—17 år samt 67 år och äldre över 50 procent. Då det i Skåne finns kommuner som har så ogynnsam åldersstruktur att det i hela landet i övrigt bara är ett tiotal som har en lika ogynnsam eller sämre struktur, säger det sig självt att man inte utan vidare kan ”bunta ihop” sinsemellan olika kommuner bara därför att de råkar ligga i närheten av varandra. Herr talman! Slutligen några ord om skatteutjämningsproblematiken för landstingen. För landstingen bestäms utgiftsnivån i ännu högre grad av åldersstrukturen. Sjukvårdsbehovet mätt i antalet vårddagar per invånare och år är i pensionärsgrupperna över fem gånger så stort som i åldersgrupperna upp till 40 år. Ålderssammansättningen varierar starkt mellan olika landstingsområden. Detta måste — liksom beträffande kommunerna — beaktas i ett rättvisande skatteutjämningssystem, men varken det nuvarande eller det av beredningen föreslagna systemet beaktar detta. Ett enda exempel. Kristianstads län har den sämsta åldersstrukturen i hela landet men är trots detta placerat i den lägsta skattekraftsgarantiklassen. Herr talman! Jag vänder mig naturligtvis inte på något sätt mot skatteutjämningsprincipen. Vad jag vänder mig mot är hur denna princip omsatts i praktiken. Man måste eftersträva ”samma kommunala och landstingskommunala standard till samma pris”.

Herr talman! Herr Palm har frågat mig vilka initiativ regeringen överväger i anslutning till den naturkatastrof som drabbat Vestmannaöarna och deras befolkning. Herr Sundman har frågat statsministern när och hur svenska regeringen avser ta upp till överläggning med den isländska regeringen lämpliga former för svenskt bistånd med anledning av den svåra naturkatastrofen vid Vestmannaöarna. Den senare frågan har överlämnats till mig för besvarande. Som svar på frågorna vill jag först erinra om att, som också framgått av pressen, statsminister Palme i ett telegram den 24 januari till Islands statsminister uttalat att Sverige är berett att bistå med att lindra följderna av katastrofen. I ett svenskt regeringsuttalande den 29 januari i anledning av katastrofen säges vidare bl.a.: ”Den svenska regeringen står sedan förra veckan i fortlöpande kontakt med Islands regering för att utröna de omedelbara och mera långsiktiga behov som kan uppstå i katastrofens spår. Regeringen kommer att efter överenskommelse med isländska regeringen snabbt medverka till att bistå de drabbade människorna. Vidare är regeringen beredd till insatser för att stödja de åtgärder som isländska regeringen beslutar för att reparera de skador som drabbat det isländska samhället. Regeringen samråder med övriga nordiska regeringar i frågan i syfte att möjliggöra en samordnad nordisk aktion.” För att realisera här redovisade avsikter har regeringen som ett led i en gemensam nordisk aktion, varom samråd pågår med våra nordiska grannar, beslutat att omedelbart ställa 7 miljoner kronor till förfogande för bistånd till Island. Vidare reser en svensk delegation i dag till Island för att i samråd med de isländska myndigheterna planera omfattningen av en svensk insats i form av monteringsfärdiga trähus. Det är självfallet att vi i denna liksom i övriga insatser kommer att vägledas av isländska regeringens värdering av biståndsbehoven.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till utrikesministern för det mycket positiva svaret på min fråga. När jag ställde frågan var jag mycket medveten om svårigheten att ge besked innan man var klar över katastrofens omfattning och hur den isländska regeringen själv försöker bemästra de problem som även fortsättningsvis uppstår. Något tvivel på den svenska regeringens vilja att ge ett lämpligt bistånd har jag aldrig hyst. Vi har nu fått värdefulla upplysningar i korta men mycket innehållsrika ord som bekräftar Sveriges vilja att hjälpa. Det här tar vi som ett uttryck för en äkta nordisk gemenskap. Det är fråga om ett rejält handtag i en nödsituation. Den djupa tragiken och förståelsen för de många följdproblemen upplever vi alla. Än en gång tack för svaret.

Herr talman! Jag ber också att få tacka utrikesministern för detta klara besked om svensk beredskap att göra en betydande insats, Island ligger som vi vet i ett av jordens vulkaniskt mest aktiva områden. Aktiviteten tycks vara tilltagande. Sedan Askjas utbrott 1959 har ytterligare tre häftiga utbrott ägt rum, Surtsey, Hekla och nu Helgafell. Den största katastrofen inträffade 1783 då vulkanen Laki rämnade i en 30 km lång kraterspricka, den s.k. Skaftåreldar. Lavan strömmade ut över ett nära 600 km? stort område — hela Island täcktes av aska. 80 procent av landets alla får dukade under, 75 procent av alla hästar och drygt hälften av nötkreaturen. Var femte islänning, mer än 9 000 människor, fick sätta livet till under utbrottet och under den följande vintern. Helgafells utbrott har inte vållat en katastrof i människoliv — men det har berövat ungefär var fyrtionde islänning nära nog allt han äger och har. Och det har blivit ett dråpslag mot den isländska ekonomin. Uppgifterna från Island är kortfattade och delvis motsägande. Det hänger samman delvis med att situationen är svår att överblicka — delvis med att telekommunikationerna är så bristfälliga som de är. Detta är väl ett av skälen till att de nordiska folken ännu förhållit sig så anmärkningsvärt passiva — att man ännu icke fattat katastrofens vidd och behovet av hjälpinsatser. Enligt preliminära beräkningar behövs under detta år 2 miljarder isländska kronor för att bispringa de evakuerade vestmannaöingarna. Detta motsvarar ungefär 100 miljoner svenska kronor. Och det är alltså bara en början. Återverkningarna på den isländska ekonomin i övrigt går inte att överblicka. Jag tror att vi redan nu måste göra klart för oss att det rör sig om synnerligen stora siffror. Skall inte allt tal om nordisk gemenskap hastigt få en ihålig klang, måste vi i ord och handling visa att vi är beredda att göra en insats, som svarar mot vår andel i övrigt nordiskt samarbete och övrig nordisk samverkan. De 7 miljoner kronorna i bistånd nu får bara vara en begynnelse. Vi måste redan nu vänja tanken vid att den slutliga summan av vårt bidrag kommer att gå upp till ett tiofalt eller tjugofalt större belopp — eller kanske ännu mer. I Norge har redan en folkinsamling påbörjats. I Danmark torde en sådan komma i gång inom några dagar. I Sverige har en insamling påbörjats i Göteborg, och vi skall hoppas att den snarast får rikskaraktär. Herr talman! Jag upprepar: Vi måste visa att talet om nordisk gemenskap har ett reellt innehåll.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag uppmärksammat att riksskatteverkets deklarationsanvisningar är svårbegripliga och om jag ämnar medverka till en förenkling av anvisningarna. För allmänhetens information ger riksskatteverket ut en broschyr, Dags att deklarera. Broschyren, som utdelas till samtliga hushåll, har fått ett positivt mottagande. Den kan beräknas vara till fyllest för ca 85 procent av alla skattskyldiga. Som komplettering till broschyren finns riksskatteverkets deklarationsupplysningar. Vidare utges handledningar av bankinstituten. För tillkomsten av dessa handledningar har under senare år statsbidrag utgått. I deklarationsupplysningarna och handledningarna behandlas speciella frågor mer ingående. Självfallet eftersträvar riksskatteverket all möjlig förenkling av sitt material. Någon särskild medverkan från min sida i detta arbete anser jag inte påkallad.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till finansministern för svaret på min enkla fråga. Vid olika tillfällen har riksskatteverkets deklarationsanvisningar varit föremål för kritik med anledning av att deklaranterna helt enkelt inte på alla punkter kunnat förstå deras innebörd. Vissa justeringar har företagits för att underlätta begripligheten, men tyvärr är anvisningarna inte helt tillfredsställande i detta avseende. Det är framför allt egna företagare och över huvud taget deklaranter med bokföring över sin verksamhet som drabbas av detta. I sitt svar framhåller finansministern att ungefär 85 procent av alla skattskyldiga nås av broschyren Dags att deklarera. Men det är som sagt inte den jag närmast åsyftar, utan det är riksskatteverkets anvisningar som jag inte anser har en tillfredsställande utformning. Deklaranten har rätt att ställa vissa krav på dessa anvisningar.

Erfarenheterna talar för att de anvisningar som ställs till allmänhetens förfogande till ledning för deklaranterna inte är utformade på ett lättförståeligt sätt. Det förekommer att deklaranter på grund av att de inte förstått anvisningarna gjort sig skyldiga till vårdslös deklaration, som bl.a. lett till åtal. Jag tycker, herr finansminister, att det från allmän rättvisesynpunkt ter sig som ett minimikrav att finansministern tillsätter t.ex. en arbetsgrupp för att studera deklarationsanvisningarna och lägga fram förslag om erforderliga tillrättalägganden.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat mig hur jag ser på sysselsättningsbortfallet som blivit följden, bl.a. i Övertorneå, av sänkta försvarsanslag. Sysselsättningsläget i Övertorneå påverkas inte av de föreslagna utgiftsramarna för försvaret.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är naturligtvis de bekymmer många människor har som är anställda inom verksamhet som berörs av det försvarsbeslut vi fattade förra året. Enligt de siffror som försvarets materielverk då presenterade skulle 7 000 å 8 000 människor komma att på sikt beröras av den beslutade nedskärningen. Av dem arbetar omkring 2 000 hos underleverantörer, i regel mindre företag. Nu pågår den här nedbantningen. De människor som arbetar i försvarsindustrin känner sig otrygga, och de som har gått hos underleverantörer och väntat på jobb får plötsligt se beställningarna annullerade. Övertorneå har jag tagit som typexempel. Nu säger försvarsministern att försvarsbeslutet inte berör Övertorneå. Kvar står att den lokala myndigheten har meddelat att på grund av uteblivna försvarsbeställningar får man bekymmer med AMS-arbetsplatsen i Övertorneå. Detta är en allvarlig sak, även om det gäller några tiotal man i en bygd där man förra året skickade 370 arbetssökande till södra delarna av landet. I januari i år fanns det 286 arbetslösa. En mjukare nedtrappning av försvarets materielbeställningar borde kunna genomföras. Säkert skulle man kunna undvika kapitalförstöring på såväl påbörjade som projekterade objekt. Men viktigast är naturligtvis att de människor som drabbas av nedbantningarna inom försvaret får nödigt rådrum och blir anvisade ny sysselsättning. Men var finns den i dag?
Herr talman! Försvaret har haft en beställning utlagd i en AMS verkstad i Övertorneå. Man har där för försvarets räkning tillverkat s.k. kupolformar. Sex man har varit sysselsatta med detta inom AMS-verkstaden. Den beställningen är snart färdig. Behov av ytterligare kupolformar finns inte inom försvaret, och det är alltså inte möjligt att lägga ut någon ytterligare sådan beställning. Fortifikationsförvaltningen är emellertid beredd att göra vissa andra beställningar, om AMS anser det nödvändigt, hos någon av de verkstäder AMS har i Norrbotten. Det gäller inte bara verkstaden i Övertorneå utan även andra.
Herr talman! Jag är tacksam för det positiva beskedet. Säkert blir många berörda glatt överraskade av de klara signalerna.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat om jag anser det ligga utanför eller innanför samhällets ansvar att skydda icke-rökare från att drabbas av allvarliga medicinska följdverkningar av att andra röker. Vidare har herr Romanus frågat kommunikationsministern om han vill medverka till att taxiförare som så önskar ges rätt att utöva sitt arbete utan att utsättas för tobaksrök. Den sistnämnda frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Tobaksrökningen medför problem som gäller både hälsan och trivseln och som berör inte bara rökarna själva utan även icke-rökarna, Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att redovisa en allsidig medicinsk undersökning rörande tobakskonsumtionen och i anledning härav vidtagna åtgärder samt att lägga fram förslag till de ytterligare åtgärder som kan behövas inom styrelsens verksamhetsområde. Även frågor om s.k. passiv rökning och följdverkningar härav uppmärksammas i samband med detta utredningsarbete, som beräknas vara slutfört under första halvåret 1973. Vad särskilt gäller effekterna av tobaksrökning som sker i anslutning till verksamhet i arbetslivet ankommer det på arbetarskyddets organ att följa förhållandena och vidta de åtgärder som kan vara påkallade från bl.a. arbetshygienisk synpunkt.

Herr talman! ”Det ter sig tämligen självklart att den enskilde skall kunna avvisa förekomsten av rökning på sin egen arbetsplats. Den direkta arbetsplatsen bör alltså vara rökfri om arbetaren-tjänstemannen själv uttalar önskemål härom.” — Detta citerar jag ur en PM, som socialstyrelsen har överlämnat till socialdepartementet. Jag ber att få ansluta mig till den principen. Det har på senare tid framkommit — som jag är säker på att herr Sjöholm kommer att utveckla vidare — alltmer fakta som stöder uppfattningen att det även för icke-rökaren är skadligt att utsättas för tobaksrök i starka koncentrationer under längre tid. Dessutom är det för många en väsentlig trivselfråga. Förhållandena i taxi är sådana, i varje fall i Stockholm, att taxiföraren enligt reglementet inte får röka om inte passagerarna medger det. Däremot får passagerare röka oavsett vad taxiföraren har för inställning. Det har också inträffat att en taxiförare, som har uppmanat passagerarna att avstå från tobaksrökning, har blivit fråntagen sin legitimation för ett antal månader sedan. Det är enligt min uppfattning rimligt att taxiförarna ges rätten att slippa tobaksrök på sin arbetsplats. I synnerhet är det en obehaglig inställning som speglas i detta reglemente, nämligen att passagerarna får röka och bära sig åt som de vill, medan däremot taxiförarna skall finna sig i att röka endast om passagerarna tillåter; annars får de avstå. De här reglerna stämmer inte med vad jag uppfattar som jämlikhet. Det hade varit intressant att höra socialministern uttala sig om den saken. I Norge har tobaksskaderådet uttalat sig för att taxiförarna skall kunna sätta upp en skylt om de inte vill ha rökning i bilen; det skall framgå att de har socialstyrelsens stöd för ett sådant förfarande. Herr talman! Det är vanligt att man tackar för svar på frågor. Nu har jag tyvärr inte fått något svar, och då är det inte så lätt för mig att framföra något tack. Jag vill därför upprepa frågan. Den var ställd till kommunikationsministern. Jag trodde att han hade lättare att medverka till att taxiförarna skulle få rätten att utöva sitt yrke utan att utsättas för tobaksrök. Men eftersom frågan har överlämnats till socialministern är väl tanken att han skall kunna medverka till detta. Jag frågar alltså: Vill socialministern medverka till att taxiförarna får rätt att utöva sitt yrke utan att utsättas för tobaksrök?
Herr talman! Artig som jag är kan jag tacka socialministern — även om inte jag heller har fått något svar på min fråga. Bristen i det värdefulla institut som enkla frågor utgör är att man sällan får svar på den fråga man har ställt. Det är ju inte en ren händelse att en fråga formuleras på ett visst sätt. Jag formulerade detta avsiktligt så att jag frågade socialministern om han anser att det ligger innanför eller utanför samhällets ansvar att skydda icke-rökare från att bli skadade. Jag tycker det skulle vara värdefullt om socialministern uttalade sig i den frågan. ; Som herr Romanus förutskickade har min fråga föranletts av de alarmerande uppgifter som kommit om hur farlig rökningen är för passiva rökare, alltså de som inte röker själva men tvingas att vistas i lokaler där det röks. Det finns utredningar från i synnerhet Japan och Amerika som visar att människor som aldrig själva satt en cigarrett eller en cigarr i munnen har blivit livsvarigt skadade — blodkärlen förändras osv. Det är väl ändå kolossalt allvarligt? Därför tycker jag att man skall ställa frågan om inte samhället på något sätt måste ingripa. Det skulle också vara intressant att höra statsrådets uppfattning om huruvida inte tiden nu kan vara mogen för att vidta åtgärder som innebär att de som förpestar och förgiftar luften måste ha särskilda utrymmen och att de som vill ha luften intakt generellt skall få behärska lokalerna. I anslutning till det bör man också ta ställning till om inte tiden kan vara mogen för att i kommunala hälsovårdsordningar införa förbud mot rökning i offentliga lokaler. Jag har haft denna fråga uppe i kommunalt sammanhang. Hälsovårdsnämndens ordförande var helt oförstående för att man i kommunala sammanhang skulle verka för att sammanträdeslokaler skulle vara rökfria. Det tycker jag är rätt fantastiskt. Förståelsen ute i bygderna är alltså ganska klen på detta område. Där spetsade jag för övrigt till frågan på ett sätt som väckte föga anklang i församlingen, och jag vill gärna göra det här med. Om det nu är vetenskapligt bevisat att det är hälsovådligt även för icke-rökare att vistas i sådana här lokaler, om människor alltså kan anses lida en för tidig död genom att vistas i lokaler där andra röker, då kan man väl ändå säga att det är en form av vållande till annans död. Det är mycket kraftigt uttryckt, men det är logiskt. Kan socialministern vederlägga min tes, så gärna för mig — jag tror att det blir svårt. Vi kan väl vara överens om att detta är en väldigt allvarlig fråga, och jag tror att samhället på något sätt måste ingripa för att skydda de människor som för sin hälsas och sitt välbefinnandes skull inte vill andas in tobaksrök — det måste finnas en metod för det.
Herr talman! Jag har påpekat i mitt svar att frågan är föremål för en både omfattande och seriös utredning i socialstyrelsen. Den utredningen befinner sig i sitt slutskede och beräknas bli färdig någon gång i sommar. Men oberoende av denna utredning har socialstyrelsen tagit ett flertal initiativ med syfte att sprida information om rökningens skadlighet och påverka allmänhetens rökvanor. Sålunda har frågor som rör reklamen på tobakens område tagits upp i samråd med Svenska tobaksaktiebolaget. En informationsverksamhet bedrivs med sikte på vissa viktiga målgrupper som exempelvis ungdomsoch fritidsledare, lärare, läkare och annan sjukvårdspersonal. Jag kan här också nämna att det tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för en varudeklaration, i första hand beträffande cigarretterna, Jag vill också erinra om att det statliga stödet till Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar för budgetåret 1972/73 uppgår till 375 000 kronor. Av vad jag här i korthet har nämnt framgår att tobaksfrågan är föremål för en omfattande uppmärksamhet från samhällets sida. I likhet med herr Romanus hoppas jag att vi relativt snabbt skall kunna vidga insatserna på olika områden. Beträffande taxibilarna vill jag bara nämna att här är det fråga om ett enskilt ärende. Det är för närvarande föremål för prövning i arbetar Personligen kan jag ansluta mig till det önskemål som har framförts att man så långt som möjligt steg för steg bör kunna komma fram till rökfria miljöer även i taxibilar.

Herr talman! Nu är det något lättare att tacka. Socialministern sade att man vill eftersträva en sådan utveckling som jag har efterlyst. Det är en viktig mening. Mycket beror naturligtvis på vad man menar med ”steg för steg”. De där stegen borde väl inte behöva ta så väldigt lång tid. Om man kan ha en regel att föraren får röka bara när passagerarna tillåter, borde det väl inte vara något stort steg att införa jämlikhet i den meningen, att passagerarna får röka bara när föraren tillåter. Sedan kan man diskutera om man skall ha totalt förbud mot rökning i taxibilar. De flesta människor åker inte taxi mer än en kvart eller 20 minuter, och det kan inte vara någon större uppoffring att låta bli att röka den korta tiden. För en taxiförare som sitter i sin bil hela dagen kan det vara ett mera rimligt önskemål att få röka, men då borde det också vara möjligt för den som vill åka i en rökfri taxi att få beställa en sådan. Det här verkar vara praktiska problem som går att lösa. Nu har socialministern uttalat en viljeinriktning, och den hoppas jag kan vara till vägledning för dem som har att praktiskt sköta de här frågorna. Jag blir emellertid en aning oroad när socialministern nu säger att utredningen skall bli klar i sommar. Senast vi diskuterade saken sade socialministern, om jag inte minns alldeles fel, att den skulle vara klar i början av 1973. Det är ju alltid trist om en utredning blir fördröjd, i synnerhet om man låter andra åtgärder vänta med tanke på denna pågående utredning. Nu påpekar socialministern att man kan ta initiativ och vidta åtgärder under tiden då en utredning arbetar. Man får hoppas att det sker också i det här fallet med taxi. Jag begär inte att socialministern skall uttala sig om det fallet, men här är det ändå en person som går arbetslös på grund av att man har tillämpat orimliga regler. Jag ber till slut att få ställa frågan: Har man anledning att befara en ytterligare försening av den här utredningen?
Herr talman! Socialministern är allmänt välvilligt inställd till våra propåer, men jag skulle önska litet mera konkreta svar på de frågor som jag ställde. Vems skall lokalerna vara, generellt sett — deras som vill ha dem intakta i fråga om frånvaro av rök, eller rökarnas? Skulle inte socialministern kunna uttala en egen uppfattning därvidlag liksom när det gäller om samhället vill ta ett ansvar för att skydda människor mot att bli skadade när de vistas i allmänna lokaler? Det är en enkel fråga, som man skulle kunna få svar på, om det inte borde vara så, att man kan få lov att vistas i offentliga lokaler utan att utsättas för risker för sin hälsa. Socialministern bestred inte vad jag sade om vållande till annans död och synes sålunda instämma i min hypotes därvidlag. I Helsingborg t.ex. vill hälsovårdsnämnden inte ens verka för att sammanträdeslokalerna skall vara rökfria. Vill jag vara litet illasinnad kan jag uppfatta det som att man bokstavligt talat vill röka ut misshagliga ledamöter ur vissa nämnder. Det kan faktiskt bli följden, för det finns människor som är allergiska mot tobaksrök. Att de inte skall kunna åta sig allmänna förtroendeuppdrag därför att andra visar brist på hänsyn måste det kunna finnas något medel mot.
Herr talman! Jag har angivit att utredningen beräknas vara färdig i sommar, och det är min förhoppning att den också skall bli det. Det är en angelägen utredning, och vi är naturligtvis i hög grad inställda på att tidsschemat skall följas. Jag vill emellertid göra ett påpekande. Enligt min mening är det en önskvärd och, låt mig gärna tillägga det, en glädjande utveckling att man numera på flera håll har fått upp ögonen för att restriktioner beträffande tobaksrökning kan vara motiverade bl.a. i offentliga lokaler och kommunikationsmedel samt arbetslokaler. Uttryck härför är att rökförbud på många håll har kommit till stånd och accepterats i många olika samlingslokaler — det kan vara teatrar, biografer etc. — och transportmedel för lokaltrafik, som tunnelbana, spårvagnar och bussar. Jag tror att vi i vårt land har nått ett stycke på väg, om man jämför med andra länder, men jag ser det som väsentligt att vi kan gå vidare. Rökfria miljöer är önskvärda. Jag skulle vilja tillägga att det ligger nära till hands att anta att de omfattande åtgärder som har satts in när det gäller upplysning om tobaksrökningen och dess verkningar härvid har spelat och spelar en betydelsefull roll. Man kan, herr talman, räkna med att samhällets organ också fortsättningsvis kommer att göra betydande insatser för att nedbringa tobakskonsumtionen och minska dess ogynnsamma effekter på såväl rökare som andra.
Herr talman! Det är naturligtvis sant att vi har nått ett stycke på väg. Jag tycker dock att just när vi diskuterar den här frågan har man inte anledning att vara alltför förtjust. Det har alltså hänt att en person som har begärt att få en rökfri arbetsplats — den taxibil som han kör — har blivit av med sin taxilegitimation och inte har något arbete. Passagerarna får röka hur mycket som helst. Han själv skulle däremot inte få röka i bilen. Det är inte uttryck för någon särskilt tillfredsställande situation. Enligt min uppfattning är det inte tänkbart att den frågans lösning skulle få vänta tills utredningen kommer och att han alltså skulle få gå arbetslös ytterligare ett halvår — då är det inte något vidare framsteg som gjorts på det här området.
Herr talman! Jag skall bara en gång till påpeka att det gäller ett enskilt ärende som är föremål för prövning och att jag därför inte i den här debatten kan gå in på detta. Men jag har uttalat min principiella åsikt i frågan tidigare, och därmed har jag deklarerat vad jag menar.
Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga med anledning av det förslag till tillämpningsbestämmelser till byggnadsstadgan om säkerhetsåtgärder mot barnolycksfall i bostäder och barnstugor m.m. som statens planverk den 13 juni 1971 överlämnade till civildepartementet. Förslaget har remissbehandlats. De invändningar som kom fram har föranlett överläggningar med olika myndigheter. Förslaget har därefter med viss jämkning fastställts av Kungl. Maj:t den 28 december 1972 att gälla fr.o.m. den 1 juli 1973.

Herr talman! Det förslag till bestämmelser som planverket redovisade var ganska omfattande. Det har varit föremål för remissbehandling hos olika myndigheter och även organisationer. Under remissbehandlingens gång kom det fram invändningar och kritik som nödvändiggjorde nya överläggningar, och det är skälet till att det tog litet längre tid att få fram de här bestämmelserna än man kanske från början trodde. Jag är emellertid för egen del väldigt tillfredställd över att vi har kunnat i stort sett fastställa planverkets förslag och jag är övertygad om att det kommer att i betydande grad medverka till att minska riskerna för barnolycksfall.

Herr talman! Herr Claeson har frågat mig om de regler som nu gäller för fastställande av arbetsplan för vägarna tar tillräcklig hänsyn till miljöskyddet eller andra omständigheter av betydande vikt som kan framkomma efter realbehandlingen av olika vägföretag. Herr Fiskesjö har frågat mig om den beslutade sträckningen av väg 816 mot Sturup är väl förenlig med bestämmelsen i 4 § väglagen enligt vilken vid byggande av väg tillbörlig hänsyn skall tagas till bl.a. miljöskydd och naturvård. Herr Regnéll har frågat mig om jag anser det angeläget att finna bättre former för samråd på tidigt stadium med även andra ortsbor än markägare vid planering av sådana vägarbeten, som medför väsentliga ingrepp i miljön. Jag besvarar de tre frågorna i ett sammanhang. Innan en vägombyggnad påbörjas sker en ingående och omfattande planering och projektering som normalt sträcker sig över flera år. I väglagstiftningen finns klart föreskrivet hur detta förarbete skall gå till. Det finns kanske anledning att här något erinra om dessa bestämmelser. med länsstyrelse och kommun upprättar en arbetsplan för projektet. Länsstyrelsen har bl.a. viktiga uppgifter på naturskyddets område och särskild sakkunskap härför. Samråd skall enligt vägkungörelsen också ske med länsvägnämnden, med övriga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av företaget samt med lokala organ och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommun och ägare till fastigheter som berörs av företaget skall kallas till sammanträde på platsen. Förslag till arbetsplan skall sedan utställas av länsstyrelsen, varvid anmärkningar mot planen kan framställas. Efter prövning av eventuellt framställda anmärkningar fastställer vägverket arbetsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Har vägverket och länsstyrelsen olika uppfattning hänskjuts frågan om fastställelse till Kungl. Maj:t. Vägverkets fastställelsebeslut kan överklagas. Handläggningen av vägärendena förutsätter således en omfattande samverkan mellan olika samhällsorgan som vart och ett har överblick över, kunskap om och ansvar för väsentliga sektorer i samhället. Låt mig också erinra om att en i stort enhällig riksdag så sent som för drygt ett år sedan godtog den nuvarande väglagen, som är resultatet av en ingående översyn av tidigare lagstiftning. Herr Fiskesjö nämner i sin fråga 4 § väglagen.

Arbetsplanen för väg 816 vid Sturup har fastställts av statens vägverk. Besvär har inte anförts. Ärendet har därför inte prövats av regeringen, och jag kan inte uttala mig om vägverkets beslut. Jag vill dock nämna, att exempelvis vägnämnden tillstyrkt planen och att kommunen vid utställelsen framförde anmärkningar mot planen endast såvitt avsåg indragning av befintliga vägar. Det är klart att de uttalanden som kommun gör rörande vägsträckningar m.m. bör överensstämma med den uppfattning som företräds av förtroendemännen. Dessa kan förutsättas ha kännedom om de åsiktsyttringar som kommer från allmänheten. Allmänt gäller givetvis att de kommunala förtroendemännen härvidlag måste göra en avvägning mellan sådana åsiktsyttringar och andra faktorer av betydelse vid utformningen av projekten. Herr Claeson frågar också vilka regler som gäller då omständigheter av betydande vikt framkommer efter realbehandlingen av ett vägföretag. Om omständigheter som inte var kända när arbetsplanen fastställdes tillkommer efteråt är det närmast vägverkets och länsstyrelsens sak att bedöma i vad mån de bör föranleda en förnyad prövning. Låt mig sluta med att säga att den reglering av frågorna rörande planering av vägprojekt, som jag här redogjort för, enligt min mening ger rimliga garantier för att alla väsentliga intressen som kan beröras i sammanhanget blir beaktade.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det ganska utförliga svaret. Min fråga är föranledd av de protester och den opinion som har kommit till uttryck mot vägverkets beslut rörande utbyggnaden av Nynäsleden vid Fållan i Huddinge kommun.

Tydligen anser de protesterande också att vägverket inte har beaktat de nya bestämmelserna i väglagen och i miljöskyddslagen — eller i vart fall att man inte har tolkat bestämmelserna i deras rätta anda. Vidare har de protesterande tolkat kommunikationsminister Norlings yttranden i olika sammanhang — senast för ett par veckor sedan i ett TV-program kallat Buller och bång — på det sättet att myndigheterna nu var beredda att vid vägbyggen ta större hänsyn till bl.a. riskerna för bullerstörningar. Enligt min mening är vad som skett och vad man givit uttryck för när det gäller vägbygget vid Fållan inte någon organiserad aktion för att förhindra en nödvändig vägbyggnad. Aktionen och protesterna är ett resultat av ökade insikter när det gäller en människovärdigare miljö och ett uttryck för människornas oro för fortsatt miljöförstöring. De är också ett uttryck för en vilja att bevara vad som går att bevara av värdefull fritidsmiljö och ett försök att få till stånd en enligt dessa människors uppfattning bättre lösning på vägbyggnadsproblemen. När man tar del av och ser vad som har hänt i detta ärende sedan mitten av 1950-talet, så finner man att det från samhällets sida har begåtts ett grundläggande fel vid handläggningen av frågan. Man har nämligen börjat med att bygga bostäder och arbetsplatser i stället för att först bygga en ordentlig Nynäsled och planera den kollektiva trafiken i Södertörn. Huddinge kommun har tydligen släpat efter med sin planläggning. Man har inte ens haft en översiktsplan över Fållanområdet, och det har inte varit någon offentlig diskussion innan ärendet blev klart. Vid en genomgång av hur frågan om Nynäsledens sträckning genom Trångsundsområdet och Fållan har handlagts så förvånar man sig alltså över de många oklara punkterna och vissa missar som har skett i hanteringen.

Herr talman! Jag ber också att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att man kan ha olika meningar om vad som skall läggas in i ett så tänjbart stadgande som väglagens om tillbörlig hänsyn till miljövård och naturskydd. Jag är också självklart medveten om att man vid konkreta avgöranden kan tvingas till besvärliga kompromisser när olika intressen bryts mot varandra. Men jag är personligen övertygad om att miljövårdsoch naturskyddsfaktorerna nu och framdeles måste ges en helt annan tyngd än hittills när man väger samman de skäl som skall ligga till grund för samhällsbesluten bl.a. vid beslut om vägsträckningar. I annat fall riskerar vi att i ökad takt åstadkomma skador som är oreparabla och att spoliera värden som inte kan ersättas. Det har ju under senare tid inträffat en rad fall där naturvårdsintressen och andra intressen kolliderat på ett dramatiskt och enligt min mening olyckligt sätt. Dessa fall var för sig och tagna tillsammans visar onekligen en tilltagande oro inför utvecklingen och en tilltagande besvikelse över att allmänna deklarationer om miljöhänsyn och naturskydd inte mera påtagligt avsätter resultat i det konkreta handlandet. Det fall som jag tagit upp i min fråga gäller beslutet om att bygga en väg, väg 816, mellan Yddinge och Sturup. Det är inte någon lång väg det gäller, ungefär 6 kilometer. Avsikten med vägen är bl.a. att den skall korta av vägsträckan till Sturup för oss som kommer från Lund. Det är ingen stor tidsvinst det gäller. Enligt uppgift skulle det röra sig om 5—6 minuter. Trafikbeläggningen väntas inte heller bli särskilt stor. De vinster som samhället och enskilda kan tänkas göra genom att den här vägen kommer till stånd förefaller således utomordentligt små. Däremot är de naturskador som vägen kommer att ge stora. Den kommer nämligen att braka igenom ett naturområde av mycket stort värde för fritidsliv och rekreation och ett område med ett mycket rikhaltigt och i vissa avseenden särpräglat djurliv. Till detta kommer en mera allmän aspekt. Västra Skåne är ett högexploaterat område. Bebyggelse, vägar, trafik breder ut sig åt alla håll. Befolkningen har ökat kraftigt. De områden för fritidsbebyggelse som finns inom rimliga avstånd är snart uppstyckade och färdigexploaterade. De områden som ställts i ordning av kommunerna för ett mera öppet fritidsliv är mycket hårt utnyttjade. Vart skall de människor ta vägen som vill ut i naturen lördagar och söndagar och som vill ströva fritt omkring? Varthän skall alla naturintresserade ungdomar, scouter, fältbiologer och andra förlägga sina utflykter och exkursioner? Det är inte att undra på att en bred opinion, inte minst bland ungdomen, är oroad och vill slå vakt om de någorlunda oskadade områden som ännu finns kvar. Syftet hos dem som engagerat sig i den här aktuella frågan är enligt min mening mycket behjärtansvärt. De förtjänar stöd och uppmuntran och de förtjänar att man på allvar lyssnar på deras argument. Lokalt har de redan fått ett mycket starkt stöd, vilket bl.a. framgår av att de på några få dagar lyckats samla in över 12 000 namn på sina listor. Såvitt jag kunnat finna är argumenten för den beslutade vägen svaga och argumenten mot den mycket starka. Det svar jag fick av kommunikationsministern var mjukt hållet och det gör att jag med optimism enträget vädjar till kommunikationsministern att medverka till att vägbygget tills vidare får vila och att hela frågan tas upp till förnyad prövning.

Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet för svaret. När jag formulerade min fråga var det två synpunkter som jag var angelägen om att få med: dels att man måste ta särskild hänsyn till de lokala omständigheterna, dels att man måste ta upp diskussionen på ett mycket tidigt stadium. Jag menar att man kan vinna både praktiska och psykologiska fördelar om man följer dessa regler. Jag skall försöka att exemplifiera det genom att också knyta an till diskussionen om den nya tillfartsvägen till Sturup, där man för en kostnad av 5 miljoner kronor vill spara in en körtid på kanske upp emot 5 minuter för oss som kommer från Lundahållet. Man menar att beslutsfattarna inte vetat vad de gett sig på. Det brukar sägas att ingen vet var haren har sin gång. Men de som känner området vet sedan länge att en god del av Skånes stora hjortdjur — dovhjortar och kronhjortar — har sin gång just där vägarna leder mot Sturup. Bygger man den nya vägen får man nog tänka sig att sätta upp skyltar som varnar för kollision med hjortdjur — och då försvinner väl den tidsvinst som myndigheterna tänkt sig ordna för det flygburna klientelet. Också i den omtanken ligger för resten bristande kunskap om det lokala: vi skåningar är inte så ”hialösa” — jag hoppas statsrådet förstår ordet — att vi vill exploatera värdefulla rekreationsområden för några minuters tveksam tidsvinst. Sett från Stockholms horisont kan vägen te sig rationell — men ur lokal synpunkt ter den sig för många inte bara onödig utan rent av olämplig. Angelägnare projekt att använda pengarna på är det mycket lätt att peka ut. Den nya vägens tillskyndare säger ofta till dem som kritiserar: Varför har ni inte fört fram er kritik förut? Den förebråelsen är nog orättvis, och här är jag nu framme vid önskemålet om tidiga överläggningar mellan myndigheter och allmänhet. Att först nu — som vägverket tänkt sig — gå ut i en informationskampanj är otillfredsställande. Att i efterhand gripa till förklaringar i stället för att ordna tidiga överläggningar — det är att vidga klyftan mellan beslutsfattare och de berörda människorna. Och den klyftan, herr statsråd, är tyvärr redan i många fall alltför vid.